Herr talman! John Andersson har frågat mig om regeringen är beredd att anslå medel för att skogliga beredskapsarbeten skall kunna fortsätta utan avskedanden. Behovet av beredskapsarbeten varierar med konjunkturen. I en konjunkturuppgång är det rimligt att minska på medlen till beredskapsarbeten. För att underlätta placeringen av arbetslösa till näringslivet har regeringen infört ett rekryteringsstöd. Vidare infördes den 1 januari i år bidrag till arbete i ungdomslag. I enlighet med riksdagens beslut kan arbeten i ungdomslag också bedrivas i form av skogligt arbete. Jag har förståelse för de problem som kan uppstå när det blir en kraftig neddragning av beredskapsmedlen då det just på den skogliga sidan finns många som haft beredskapsarbete i flera år. Arbetsmarknadsstyrelsen har i skrivelse den 31 augusti 1984 hemställt om ytterligare medel till beredskapsarbeten. Regeringen kommer senare i dag att offentliggöra förslag till ytterligare insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Förutsättningar borde då finnas för att viss del av de föreslagna medlen även kommer skogsvårdande beredskapsarbeten till del.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag noterar att arbetsmarknadsministern har förståelse för de problem som kan uppstå när det blir en kraftig neddragning av beredskapsmedlen då det gäller de skogliga åtgärderna. När ministern säger att behovet av beredskapsarbeten varierar med konjunkturen, så vill jag påstå att detta inte är giltigt i fråga om de människor som är sysselsatta i skogliga beredskapsarbeten. Som stöd för detta påstående vill jag återge den sammanfattning som länsarbetsnämnden i Västerbottens län nyligen har gjort. Man säger att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i ökad utsträckning inriktas mot att ta vara på konjunkturuppgången inom industrin. Konsekvensen blir en klar förbättring på orter med positiv industriutveckling och för personer med industriell utbildning eller erfarenhet. Däremot är situationen i flertalet kommuner i Västerbotten med låg andel industrisysselsatta och för övriga sökande mycket besvärande, och arbetslösheten väntas ligga på minst samma nivå som föregående vinter. Arbetslösheten inom skogsarbetarkåren väntas öka med 200 personer om inte ytterligare åtgärder sätts in. Det här gäller ju människor som är mycket hårt lokalt bundna. I regel är det äldre, utslitna skogsarbetare som sysselsätts i sådana skogliga beredskapsarbeten. Dessa beredskapsarbeten är dessutom mycket billiga. Det handlar om skillnaden mellan den ersättning som skogsägarna betalar plus de eventuella bidrag som åtgår och den lön som arbetstagarna får. Därtill är det en mycket bra investering för framtiden. Det är ju stora samhällsekonomiska vinster man skapar genom dessa skogsvårdsarbeten. Nu säger arbetsmarknadsministern att det borde finnas förutsättningar för att en del av de medel regeringen senare i dag kommer att offentliggöra förslag om skall kunna gå till skogsvårdande beredskapsarbeten. Jag får innerligt hoppas att detta kommer att ske.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att de resurser som arbetsmarknadsinstituten utgör skall bli mer likvärdigt fördelade och kunna sättas in där behoven är störst. Som ett exempel på ojämn resursfördelning nämner Lars Ernestam att det finns 33 arbetslag vid arbetsmarknadsinstituten i Stockholms län, men bara 5 i Örebro län. I realiteten har Stockholms län dock aldrig haft mer än 30 lag — vanligen 27-28. Om man ser till befolkningsunderlaget är det inte orimligt att Stockholms län har väsentligt större resurser än Örebro län. Som en jämförelse kan jag vidare nämna att Göteborgs och Bohus län har 16 arbetslag och Malmöhus län 13. I övriga län varierar antalet arbetslag mellan 10 och 2. Lars Ernestam ger också vissa statistikuppgifter som skall belysa att resurserna är ojämnt fördelade. För Lars Ernestams kännedom kan jag meddela att antalet kvarstående sökande med arbetshandikapp i Stockholms län, enligt AMS månadsstatistik, brukar ligga omkring 2 500. Motsvarande siffra för Örebro län är ca 1100. Fördelningen av Ami-resurser speglar till stor del läget när staten den 1 januari 1980 övertog de tidigare arbetsvårdsinstituten från kommunala huvudmän och inrättade arbetsmarknadsinstituten. I län där kommunerna eller landstinget hade byggt ut arbetsvårdsinstituten finns också mer resurser vid arbetsmarknadsinstituten. En viss utjämning har dock därefter ägt rum. Den regionala organisationen av arbetsmarknadsinstituten fastställdes av den dåvarande regeringen i november 1979. Jag har inhämtat att arbetsmarknadsstyrelsen nu överväger viss omfördelning och decentralisering av Ami-resurser. Styrelsen beräknar att utredningsarbete som skall ge underlag för förslag om sådana omdisponeringar kommer att slutföras under budgetåret.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Örebro län har under den tid som Anna-Greta Leijon varit arbetsmarknadsminister haft de högsta arbetslöshetssiffror som noterats sedan nuvarande statistik började föras. Det rinner f.n. till en rännil med arbetstillfällen från näringslivet, men förhållandena är klart otillfredsställande. Örebro län hör till de hårdast drabbade av de mellansvenska länen. I en sådan situation är det särskilt svårt för personer som har någon form av arbetshinder eller handikapp. Som jag sagt i min fråga gör de arbetslag som finns i Amiorganisationen stora insatser för att genom ett omfattande kontaktarbete få fram arbetstillfällen. Arbetsmarknadsministern redovisar en statistik — jag har något annorlunda siffror, men i stort sett överensstämmer våra siffror; det beror litet grand på hur man räknar. 1983/84 var genomsnittligt ca 1 350 personer som har någon form av arbetshinder anmälda som arbetssökande varje månad. Arbetsmarknadsministern nämnde 1 100, och vi kan ju ta den siffran, det går lika bra att diskutera med den som utgångspunkt. Men för dessa 1 100 personer finns det bara 5 arbetslag. Resurserna är alltså helt annorlunda i Örebro län än i andra delar av landet. I detta läge är det mycket förvånande att arbetsmarknadsministern säger: ”Om man ser till befolkningsunderlaget är det inte orimligt att Stockholms län har väsentligt större resurser än Örebro län.” Längre fram i svaret redovisar hon att det är 2 500 sökande i Stockholms län. För dem finns det 27-28 arbetslag. För de 1 100 i Örebro län finns det bara 5 arbetslag. Det är en betydande skillnad när det gäller antalet per arbetslag. Det här förhållandet, arbetsmarknadsministern, måste ses mot bakgrund av att det i Örebro finns så många döva och hörselskadade arbetssökande. Detta hänger samman med den utbildning som förekommer i Örebro. Familjerna flyttar med och får arbete, och sedan vill naturligtvis ungdomarna ha jobb. Allt det här visar, arbetsmarknadsministern, att det behöver komma till minst ett arbetslag i Örebro län. Jag är inte nöjd med svaret, och jag vill fråga: Är inte arbetsmarknadsministern beredd att medverka till att det blir ytterligare ett arbetslag?
Herr talman! Lars Ernestams sätt att behandla statistik fyller inte precis de krav som man vanligtvis brukar kunna ställa här i riksdagen, och jag var i mitt svar ganska vänlig mot honom på denna punkt. Lars Ernestams fråga är nämligen baserad på helt felaktiga uppgifter. Det står: ”Antalet kvarstående sökande med arbetshandikapp per månad i genomsnitt 1983/84 i dessa län uppgår för Stockholms län till 78 personer och för Örebro län till 222 personer.” Detta är siffror som inte har någon som helst motsvarighet i verkligheten. Som jag redovisat i svaret hänger den regionala fördelningen av olika antal arbetslag i stor utsträckning samman med hur kommunerna och landstingen hade byggt upp dessa resurser innan staten tog hand om verksamheten. Det var Lars Ernestams partikollega Rolf Wirtén som fastställde att Stockholms län skulle ha 33 lag och Örebro 5 lag. Det finns ingen anledning att kritisera det beslutet. Samtidigt finns det, precis som jag redovisade i svaret, nu anledning att försöka göra en omdisponering regionalt. Den omdisponeringen är på gång inom arbetsmarknadsstyrelsen. Men samtidigt har man sagt att detta inte går att göra på en gång, det måste ske successivt. Planerna för en sådan omdisponering innebär också, såvitt jag vet, att man från AMS sida försöker se om det finns förutsättningar att även i Örebro län göra ytterligare insatser på detta område. Men grunden för den här verksamheten var den situation som rådde, nämligen att man inom Stockholms läns kommuner och Stockholms läns landsting hade byggt upp institutioner. Det fanns inga som helst förutsättningar för Rolf Wirtén — och senare inte heller för mig — att snabbt rycka undan de instrumenten. Dessutom är, som sagt, Ernestams statistik inte med verkligheten överensstämmande.
Herr talman! Det har gått några år sedan Rolf Wirtén var arbetsmarknadsminister, och nu är det faktiskt Anna-Greta Leijon som har ansvaret. Man kan inte gå tillbaka fyra, fem, sex eller kanske sju år i tiden i varje fråga. Det är de förhållanden som gäller i dag som vi diskuterar. Jag är något förvånad över att arbetsmarknadsministern inte förstår min frågeställning. Det finns — låt oss ta arbetsmarknadsministerns siffror —2 500 sökande med arbetshandikapp i Stockholms län, och det finns 1 100 i Örebro län. Detta är vi överens om. Om vi dividerar detta antal med antalet arbetslag, blir resultatet att det är betydligt fler arbetssökande på varje arbetslag i Örebro län. Det är detta frågan gäller.

Herr talman! Jörn Svensson har mot bakgrund av arbetsmarknadssituationen i Uddevalla frågat industriministern vilken aktiv roll regeringen har spelat och kommer att spela när det gäller sysselsättningsläget i Uddevalla. Frågan har överlämnats till mig. Kenth Skårvik har frågat mig om jag mot bakgrund av försämringar på arbetsmarknaden i stora delar av Bohuslän kommer att föreslå åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget i mellersta Bohuslän. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Låt mig först beröra situationen vid Uddevallavarvet. I samband med riksdagens beslut våren 1983 att minska varvskapaciteten vid bl.a. Uddevallavarvet avsattes särskilda medel för arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta innebar för Uddevallas del fem extra arbetsförmedlare, förstärkning av verksamheten med arbetsmarknadsinstitut i Göteborgs och Bohus län samt särskilda medel för att på olika sätt hjälpa enskilda varvsarbetare att erhålla ett nytt arbete. Riksdagen hade redan år 1978 anvisat medel för sysselsättningsåtgärder inom varvsregionerna. Av dessa medel återstår ca 30 milj.kr. Enligt riksdagens beslut våren 1983 skall också dessa medel användas för att motverka sysselsättningsproblemen för dem som blir övertaliga till följd av de då beslutade kapacitetsminskningarna. Det är självklart att vi utöver dessa särskilda insatser kommer att använda sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder om så erfordras. Jag vill i det här sammanhanget meddela att regeringen senare i dag kommer att presentera ett förslag om ytterligare insatser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknadsläget i Trollhättan är betydligt ljusare än i Uddevalla. I Trollhättan, som ligger tre mil från Uddevalla, finns en stor efterfrågan på arbetskraft till verkstadsindustrin. Jag utgår ifrån att arbetsförmedlingen i Uddevalla kommer att anstränga sig för att passa ihop det utbud av arbetskraft som finns i Uddevalla med den efterfrågan som finns i Trollhättan.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag ärlitet otillfredsställd med att det blev ett annat statsråd än det statsråd jag riktat frågan till som svarade. Detta får inte tolkas som någon sidvördnad mot Anna-Greta Leijon, men jag hade en bestämd avsikt med att ställa frågan till industriministern. Jag ville gärna få den belyst i ett industripolitiskt perspektiv, eftersom detta för Uddevallas och för regionens framtid är det kanske mest centrala — det var i varje fall detta jag hade velat debattera. Det är möjligt att Anna-Greta Leijon i sin position inte kan besvara frågor som ställs utifrån det perspektivet, men jag skall ändå framföra dem. Det är tre principiella frågeställningar som jag gärna vill ha belysta, och jag hoppas att Anna-Greta Leijon kan säga något om det hela. För det första: Hade krisen vid Uddevallavarvet kunnat undvikas genom något regeringsingripande, och vad var i så fall motivet för att inte göra något sådant? För det andra: Vad är regeringens långsiktiga avsikt med varvsindustrin? Ser man ett sådant perspektiv att Uddevalla även fortsättningsvis skall ha ett av storvarven? För det tredje, och den frågan har kanske anknytning mera till den rena arbetsmarknadssfären: Hur ser regeringen på en ort som Uddevalla, denna ganska stora och tunga industriort — Uddevalla är ingen liten utan en stor industriort med ett avsevärt omland? Centralorten och dess industri har stor betydelse för en litet större region. Hur skall man se på en ort av den här typen? Har den en självständig roll? Förutsätts den ha en självständig ekonomisk och arbetsmarknadspolitisk bas på det sättet att man är beredd att på sikt, när en sådan ort på ett allvarligt sätt vacklar, när stora delar av dess industri kommer i gungning, diskutera också rent industripolitiska satsningar via t.ex. den statliga företagssektorn, via de nya löntagarfonderna eller på annat sätt? Eller är det så att man, när en kris i en sådan här stor orts industriella bas eventuellt kan vara på väg, bara reducerar den orten helt plötsligt, så att den hamnar i någon sorts B-kategori, som bara skall bli ett fall för AMS och arbetsmarknadsministern? Vilken syn har regeringen på den här typen av frågor? Jag tror att det är viktigt för Uddevallas framtid att få detta belyst.

Herr talman! Också jag tackar för svaret. Jag skulle inte tro att de tjänstemän och arbetare som är arbetslösa i Sotenäs, Lysekil och Uddevalla blir särskilt glada åt det sista som arbetsmarknadsministern sade i sitt svar. Mellersta Bohuslän, som omfattar Uddevallaregionen med Sotenäs, Lysekil och Munkedal, har åderlåtits på arbetstillfällen i mycket stor utsträckning de senaste åren. Enligt en undersökning som gjordes av Bohusläningen för litet mer än ett år sedan försvann drygt 2 500 industrijobb i Uddevalla mellan åren 1960 och 1980. Detta har också bekräftats av en rapport från länsstyrelsen de senaste veckorna. I dag går det mycket snabbare. På bara drygt ett år har närmare 1 000 industrijobb försvunnit. Det är företag som Uddevallavarvet, Scan Väst, Nordverk, PLM, Abba m.fl., som skurit ned eller lagt ned verksamheten. Det ser också oroande ut för framtiden med osäkerhet för Uddevallavarvet, Skandiaverken, Lysekil, som hänger helt ihop med varvets framtid, en eventuell nedläggning av Etri Fönster AB i Uddevalla, som kanske kan vara ett resultat av regeringens misslyckade bostadsbyggnadsprogram, samt ytterligare permitteringar vid Nordverk. Sedan måste vi lägga till alla småföretag som gör legoarbeten för dessa stora företag och kommer att få färre arbetstillfällen i samband med inskränkning vid eller nedläggning av de stora företagen. Även om vi bohuslänningar gärna vill tro att jordbruksministern inte kan, mot all opinion, föreslå flyttning till Karlskrona av havsforskningslaboratoriet i Lysekil med 40 anställda, så finns i alla fall den risken som en ytterligare börda för regionen. Något måste göras. Från Uddevallas sida känner man sig oerhört illa behandlad av den statliga företagsamheten. Länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen har lovat att hjälpa till med alla medel. Nu måste också regeringen hjälpa till för att lösa problemen i denna drabbade del av Bohuslän. Tyvärr framkom det inga positiva tongångar från biträdande industriministern, Roine Carlsson, när han förra veckan svarade på frågor angående Uddevallavarvet och Etri. Jag trodde i min enfald att den slogan socialdemokraterna använde sig av till valet, att i ett socialdemokratiskt styrt Sverige finns ingen arbetslöshet, även skulle gälla efter valet. Men det är ju skillnad! Nu står vi emellertid åter inför ett valår, så då kanske spenderbyxorna kommer på igen. Låt detta i så fall, bästa arbetsmarknadsminister, genom olika åtgärder få gälla Bohuslän och speciellt dess mellersta del. Jag vill ställa frågan: Kommer de pengar som finns, de 30 miljoner som vi nyss hörde talas om, att utbetalas för sysselsättningsfrämjande åtgärder i Uddevallaregionen? Jag kan lova arbetsmarknadsministern att det finns många områden där vi skulle kunna skapa arbeten i Bohuslän.

Herr talman! Jörn Svensson ställde nyss flera frågor. Var och en av dem är väldigt omfattande. Det kanske inte riktigt framgick av hans ursprungliga fråga att det så att säga var det som debatten skulle handla om. Men det finns jualltid en möjlighet att återkomma även till andra ministrar, om man tycker att det behövs. Det är som Kenth Skårvik sade, nämligen att en del av de frågor som Jörn Svensson berör faktiskt besvarades förra veckan av Roine Carlsson. Denne redovisade då regeringens syn på bl.a. Uddevallavarvet. Vi vet också att man ännu så länge inte har resonerat färdigt om Uddevallavarvets möjligheter i framtiden. Självfallet önskar vi en självständig roll för Uddevalla med omnejd. Men samtidigt kan Uddevalla ändå inte betraktas helt fristående från den arbetsmarknad som nu finns runt omkring Trollhättan och som, paradoxalt nog, f.n. är en av de bästa arbetsmarknaderna i Sverige. Vi måste dock kunna konstatera, utan att det skall uppfattas som någonting negativt gentemot Uddevallaborna, att det på två till tre mils avstånd finns en arbetsmarknad med många lediga jobb. F.n. finns det 350 lediga arbeten i Trollhättan inom tillverkningsindustrin. Vi vet att man på Saab räknar med att anställa väldigt många personer under de närmaste åren. Även vid Volvo Flygmotor räknar man med ytterligare anställningar. Det här måste kunna utnyttjas i en besvärlig situation för Uddevalla. Detta påverkar naturligtvis inte ansträngningarna att också via arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och andra delar av regeringens politik göra insatser, om problemen i Uddevalla skulle bli väldigt stora. Jag ber att få återkomma i ytterligare en replik.

Herr talman! Även jag tycker att det hade varit bättre om min fråga hade kommit upp i det tidigare sammanhang där den här saken diskuterades. Det är möjligt att jag, när jag talade om regeringens aktiva roll, inte uttryckte mig tydligt nog. Jag förutsatte då en mera industripolitisk betoning, eftersom jag uppfattar den arbetsmarknadspolitik som nu förs som en i huvudsak passiv städningsåtgärd — om jag får uttrycka mig litet polemiskt. Trots att min fråga hamnat litet vid sidan om i det här sammanhanget vill jag understryka något som jag tycker är en stor svaghet. Man resonerar nämligen på följande sätt. När det är kris på en ort, letar man upp en ort några mil längre bort. Man säger att där finns en rik och varierad arbetsmarknad och att det där råder efterfrågan på en viss sorts arbetskraft. Men om man har en bild av att det skall finnas fungerande regioner, utan alltför stora pendlingsavstånd, och att relativt stora tätorter skall ha en någorlunda egen näringslivsbas och att de inte skall vara alltför beroende av andra orter, håller inte ett sådant resonemang. Vi vet ju att konjunkturen kommer att svänga senast under 1986. Många av de verkstadsindustrier som hittills haft en någorlunda hygglig konjunktur — även om den inte liknar 1960-talets högkonjunktur — kommer då inte längre att efterfråga någon ny arbetskraft. Industrioch strukturkriserna kommer sannolikt att göra sig påminda i Bergslagen, Bohuslän och i många andra bygder — på ort efter ort — och då har vi det läget att det inte finns någon annan ort, någon annan arbetsmarknad, i närheten att peka på. Det är detta problem som enligt min mening hotar att bli talrikare så att säga. Det kommer att upprepa sig i olika former. Vad har regeringen för perspektiv på det problemet, för detta blir sannolikt ett stort problem i nästa konjunktursvacka — som inte är avlägsen?
Herr talman! Även jag är glad över att det finns arbeten så relativt nära Trollhättan som nu är fallet. Vi vet att det också gäller en annan ort i närheten, i Stenungsundsområdet. Jag tror dock att en sådan region som Uddevallaregionen bör kunna vara självförsörjande när det gäller sysselsättningen. Därför vädjar vi till regeringen att resurser verkligen sätts in, så att regionen kan räddas. Jag tror att många av de arbetare som nu skaffar sig arbete i Trollhättan är glada och nöjda. Men det är också dyrt att pendla, att åka långa sträckor. Och enligt vad det ryktas blir det framöver ännu dyrare för dem som pendlar med bil, om ni får igenom vad ni vill. Jag hoppas att jag i nästa replik får svar beträffande de 30 miljoner som jag frågade om.
Herr talman! Jörn Svensson talade om kommande olyckor — det kan man naturligtvis göra. Samtidigt måste vi konstatera att vad vi i dag kan se på attta del av uppgifter i polisens belastningsregister arbetsmarknaden är en klar förbättring. Vi har fått en ökning av sysselsättningen, även om vi räknar bort alla olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, jämfört med situationen för ett år sedan. Arbetsmarknadspolitiken i dag har inte någon passiv inriktning. Tvärtom försöker vi med en rad olika insatser göra arbetsmarknadspolitiken till något mycket aktivt, som skall bygga under också för en framtida sysselsättning. Där spelar inte minst utbildningen en mycket stor roll, och i en region som Uddevalla kan den komma att skapa förutsättningar för ett stabilare näringsliv i fortsättningen. Jag är glad över de båda frågeställarnas positiva ställningstaganden beträffande pendling. Avstånden är som sagt inte oöverstigliga.

Det skadar inte om en regering har litet större framförhållning än till nästa val, för jag hoppas att jag med Anna-Greta Leijon delar förhoppningen att det icke skall bli något regeringsskifte genom det valet.
Herr talman! Det står i svaret: ”Av dessa medel återstår ca 30 milj.kr. Enligt riksdagens beslut våren 1983 skall också dessa medel användas för att motverka sysselsättningsproblemen för dem som blir övertaliga till följd av de då beslutade kapacitetsminskningarna.” Vi har problem i Bohuslän, och jag vill veta om vi kommer att få del av dessa pengar.

Herr talman! Hans Petersson i Röstånga har frågat mig om jag avser att presentera ett förslag som gör det möjligt för den enskilde att få ta del av de uppgifter i polisens belastningsregister som berör honom själv.
I dag är det omöjligt för enskilda att ta del av vad polisens belastningsregister innehåller för uppgifter om dem själva. Genom att inte kunna få ta del av registren kan de personer som är berörda av dem inte heller kontrollera om registeruppgifterna är korrekta.
Som svar på Hans Peterssons fråga kan jag meddela att frågan om den enskilde skall få rätt att ta del av uppgifter om sig själv i polisens personoch belastningsregister kommer att behandlas i det förslag till brottsregisterlagstiftning som f.n. förbereds i justitiedepartementet.
Avser justitieministern att presentera förslag som möjliggör för den enskilde att ta del av de uppgifter i polisens belastningsregister som berör honom själv?

Herr talman! Det är viktigt med insyn. Politiska partier kräver insyn och öppenhet där viktiga beslut fattas. Enskilda medborgare kräver insyn i angelägenheter som berör dem själva. I dag finns det väl i runda tal 50 000 register på data i vårt land. Där finns uppgifter om den enskilde, om hans inkomstförhållanden osv. För den enskilde finns det möjlighet till insyn genom att få utdrag ur registren. Datalagen skall vara en garant för denna insyn, med något undantag när. Så måste t.ex. säkerhetspolisens register vara stängt — det inser de flesta. Däremot har människor svårt att förstå varför de inte får ta del av polisens personoch belastningsregister i frågor som rör dem själva. Än märkligare blir det när samma människor får veta att vissa myndigheter är oförhindrade att ta del av dessa uppgifter. Det finns faktiskt personer som, med rätt eller orätt, är övertygade om att de är felaktigt registrerade eller att uppgifter om dem i registret är alldeles för gamla. Förmodligen har de fel, men det är onödigt att låta dem leva i ovisshet —de kan enkelt bli överbevisade om det rätta förhållandet genom att själva få ta del av uppgifterna. Jag tackar justitieministern för svaret. Det innebär att frågan skall behandlas i en kommande proposition, och det är bra. Men det ges tyvärr inte svar på frågan om den enskilde skall få ta del av uppgifter som rör honom själv i polisens personoch belastningsregister, utan det talas bara om att frågan skall behandlas.
Herr talman! Det förtjänar att nämnas att denna bestämmelse har tillkommit i den enskildes intresse. Det var tidigare så att när någon sökte arbete krävde arbetsgivaren att det skulle visas genom ett utdrag ur polisregistren hur det förhöll sig med den sökandens laglydighet. Genom att det lades in en spärr mot att enskilda gick in i polisregistren befriades de arbetssökande från detta. Nu föreligger emellertid ett förslag om att ta bort denna spärr och öppna registren för den enskilde. Förslaget har behandlats positivt av remissinstanserna, och jag återkommer i lagstiftningsärendet till min slutliga bedömning i frågan.

Herr talman! Hans Petersson i Röstånga har — mot bakgrund av gällande sekretessbestämmelser — frågat mig om jag avser att överväga och eventuellt presentera förslag till åtgärder vad gäller skyddet av anmälare av brott. En grundläggande princip i ett rättssamhälle är att den som är misstänkt för ett brott skall ha rätt att få veta vad som ligger honom till last. Det innebär bl.a. att den misstänkte har ett berättigat intresse av att få veta vem det är som har lämnat uppgifter om honom till polisen eller andra myndigheter inom rättsväsendet. Enligt sekretesslagen gäller dock i vissa fall sekretess i en förundersökning i brottmål för en anmälan eller en utsaga som en enskild person har gjort. Regeln innebär att en sådan uppgift kan hållas hemlig, om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Polisen kan alltså med stöd av gällande rätt hålla en uppgiftslämnares identitet hemlig, om ett utlämnande av uppgifterna medför fara för att uppgiftslämnaren eller hans anhöriga utsätts för våld eller repressalier av annat allvarligt slag. Enligt min mening har avvägningen mellan den misstänktes och anmälarens intresse fått en lämplig utformning i gällande rätt. Jag har inte för avsikt att vidta några åtgärder för att ändra bestämmelserna.

Herr talman! Varje dag misshandlas åtskilliga barn och kvinnor. Misshandel förekommer företrädesvis bakom stängda dörrar och i hem — även i de hem som till synes rymmer socialt välanpassade människor. För något år sedan läste jag en spännande bok om barnmisshandel. Där beskrevs barn som under åratal varit utsatta för såväl psykisk som fysisk tortyr. I alla de beskrivna och väldokumenterade fallen fanns en minsta gemensamma nämnare: grannarna hade både hört och insett vad som hade skett, men ingen vare sig vågade eller ville anmäla misshandeln därför att man var så rädd för repressalier — och detta skedde före sekretesslagens tillkomst. Kammarrättens i Göteborg utslag att röja en anmälares anonymitet visar att vi kanske inte alltid är så goda lagstiftare. Utslaget visar att vi stiftat lagar som bidrar till att människor ännu mindre än förr vågar rapportera sina iakttagelser då man är övertygad om att misshandel äger rum. Vår benägenhet att anmäla saker som vi misstänker är inte särskilt väl utvecklad, och med tilltagande brutalitet i samhället och därmed följande större rädsla för att själva bli utsatta för misshandel har den blivit än mindre. De berörda delarna av sekretesslagen har blivit ännu en spärr. Mot detta skall vi naturligtvis ställa att vi inte vill ha något angiverisamhälle där människor anmäler varandra med eller utan misstanke, ibland kanske för att hämnas en oförrätt, ibland för att anmälaren är sjuk. Jag tackar justitieministern för svaret. Det innebär tyvärr att ingen som helst förändring är att vänta. Själv tror jag emellertid att sekretesslagen i detta avseende måste förändras till skydd för de tusentals män, kvinnor och barn som årligen misshandlas, eftersom ingen vare sig vågar eller vill ingripa med en anmälan.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att effektivt bidra till att stoppa användandet av svartlistade preparat inom den svenska idrotten. Användandet av s.k. dopingpreparat inom idrotten står i strid med de regler idrotten ställt upp. Idrottsrörelsen har i en internationellt antagen förteckning angett vilka medicinska preparat som är förbjudna i samband med idrottsutövning. Eftersom användningen av preparaten i fråga strider mot idrottsrörelsens egna bestämmelser är det en fråga för idrottsrörelsen att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna samt vidta åtgärder mot överträdelser. Riksidrottsförbundet har sedan länge arbetat med dopingfrågorna. Insatserna för att komma till rätta med problemen har fortlöpande stegrats. Nu förbereds ytterligare insatser för analyser, kontroll och information. Jag har förtroende för idrottsrörelsens arbete med dopingfrågorna. Några regeringsåtgärder är därför inte aktuella.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag vill genast fråga statsrådet hur allvarligt han ser på de skandaler som inträffade under OS i Los Angeles. Det har också visat sig att det har förekommit doping i andra sammanhang, där svenska idrottsutövare har dragit vanära över vår nation. Statsrådets svar är kortfattat, och han hyser förtroende för idrottsrörelsen. Det gör jag också, men man måste konstatera, herr talman, att idrottsrörelsen inte har kommit till rätta med detta. Den debatt som utspann sig under och efter olympiaden visade att det fanns motstridiga uppgifter om hur idrottsledarna inom diverse organisationer ser på detta problem. Det finns faktiskt de som tycker att man skall tillåta anabola steroider och andra förbjudna preparat. Det finns de som säger att olympiaden var en pillertävling, och att svenska idrottsutövare måste använda sig av doping för att kunna nå resultat som är i klass med vad andra nationers idrottsutövare når genom doping. Min uppfattning är att vi inte skall delta i tävlingar där vi vet att doping förekommer. Jag skall emellertid inte ställa frågan till statsrådet huruvida han vill ta ställning till detta här och nu. Men kanske blir det en dag så att vi kommer att ha två slags internationella tävlingar — dels för nationer som inte använder sig av dopingmedel, dels för nationer som inte kan svära sig fria från det. Herr talman! Den här frågan har varit mycket diskuterad. Jag tror att vi behöver ta upp den nu igen. Jag ställde alltså frågan när riksdagen började. Jag kunde inte göra det tidigare. Jag har också anlagt en ekonomisk aspekt på det hela. Idrottsrörelsen får ju anslag från staten, landstingen och kommunerna — från kommunerna framför allt i form av föreningsbidrag. Jag hoppas innerligt att Riksidrottsförbundet nu kommer att ta itu med dopingproblemet på ett helt annat och mer resolut sätt än tidigare. Jag ber statsrådet att tala om hur han ser på den här frågan.
Herr talman! Det är självklart att jag djupt beklagar att svenska idrottsmän bryter mot idrottsrörelsens egna bestämmelser på den här punkten. När Göthe Knutson säger att det finns delade meningar inom idrottsrörelsen om dessa frågor, vill jag framhålla att jag fäster avseende vid vad Riksidrottsstyrelsen och Riksidrottsförbundet har för uppfattning. De har dragit i gång ett ännu intensivare arbete än det som tidigare bedrevs för att komma till rätta med dessa problem. Jag vill visa dem förtroende i den här arbetsuppgiften — jag anser nämligen att det är deras eget ansvar att försöka komma till rätta med dessa problem. Sedan berörde Göthe Knutson de ekonomiska bidrag som lämnas till idrottsrörelsen. Jag vet inte riktigt vad han avsåg med det. I den mån det föresvävar honom att regeringen skulle på något sätt kollektivt bestraffa idrottsrörelsen genom att dra in den typen av bidrag därför att enstaka idrottsmän eller idrottskvinnor kan ha brutit mot bestämmelserna, vill jag betona att jag inte kan acceptera en sådan tanke. Idrottsrörelsen utför ett så betydelsefullt arbete i vårt samhälle, innebär så mycket positivt för så många unga människor, att jag menar att den förtjänar vårt förtroende även nu, när det gäller att komma till rätta med de här problemen. Jag är övertygad om att det är den bästa vägen vi kan välja — att lägga ansvaret i idrottsrörelsens egna händer.

Herr talman! Jag ser självfallet ytterligt positivt på idrottsrörelsen. Det kan knappast finnas något angelägnare vid sidan av skolan för ungdomar än den idrottsrörelse vi har. Jag kan inte tänka mig att man kollektivt skulle bestraffa idrottsrörelsen, som statsrådet uttrycker det. Men vi har som skattebetalare rätt att kräva att de pengar som går till olika organisationer liksom andra anslag används på ett riktigt sätt. Jag är säkert inte ensam om att vilja ställa följande krav: Idrottsrörelsen måste vara ren. Doping innebär att det har kommit ett narkotika, ett smuts i idrottsrörelsen. Den eller de organisationer som inte utövar tillräcklig kontroll eller lägger ned tillräcklig energi för att komma till rätta med dopingmissbruk, där detta upprepas, borde faktiskt kunna erinras om att samhället ser allvarligt på detta. Det borde kunna påpekas, att när samhället avsätter medel är det faktiskt en nationell fråga hur dessa pengar används. Frågan är nationell inte bara därför att idrott utövas nationer emellan utan också därför — som jag sade inledningsvis — att när en dopingskandal inträffar, drar den vanära över den svenska nationen.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat civilministern om han vill redogöra för regeringens syn på helårsbemanningen på Gotska Sandön och Stora Karlsö och vilka åtgärder han avser vidta för ett vidmakthållande av tillsynsverksamheten i nuvarande omfattning på de båda öarna. Frågan har överlämnats till mig. Berörda myndigheter har utrett frågan om fortsatt åretruntbemanning på Gotska Sandön och Stora Karlsö. Ärendet har underställts regeringen för beslut. Av det redovisade materialet framgår att det finns behov av en fortsatt åretruntbemanning på öarna. Jag vill därför som svar på Göthe Knutsons fråga framhålla att den fortsatta beredningen av ärendet inom regeringskansliet sker med utgångspunkt i att det skall vara en fortsatt åretruntbemanning på båda öarna.

Herr talman! Det är litet svårt att i en hast sätta sig in i ett frågesvar när man, som jag nu, kommit att få två svar i en följd. Man har då inte de fem minuter till förfogande som skulle behövas. Jag vill i alla fall tyda jordbruksministerns svar — som jag tackar för — så att det är fullständigt klart att det kommer att finnas ett boende på Gotska Sandön. Det är oerhört viktigt. I den s.k. Hässelö-affären, som inträffade i fjol, var de danska myndigheterna förutseende när det gällde att se till att det fanns en fast boende familj på ön, vilket ju var ytterligt värdefullt för Danmark. Kanske var det till sist avgörande — det har en utomstående inte riktigt möjlighet att bedöma; det var regeringen själv som handlade den frågan och som så småningom fick lov att ge danskarna rätten till Hässelö. Hade det inte funnits ett fast boende av civila människor på ön, hade saken kommit i ett annat läge, säger expertisen. Nu handlar det om Gotska Sandön, som har ett utomordentligt strategiskt läge norr om Gotland i ett område, där det finns en supermakt som visar ett synnerligen stort intresse för att få vidga sitt territorium. Vi har också de ekonomiska zonerna och diskussionen om dem. Om Gotska Sandön i fortsättningen inte skulle ha fast boende svenskar skulle den stormakt jag åsyftar utan tvivel kunna anlägga synpunkter på det förhållandet.

Herr talman! Jag kan lugna Göthe Knutson genom att säga att det aldrig kommer att bli fråga om bemanning i den formen att någon skall pendla mellan ön och fastlandet varje dag. Det är fråga om en stationär åretruntboende bemanning.
Herr talman! Tack för det svaret! Det kommer att glädja gotlänningarna i hög grad. Det finns också anledning för hela svenska folket att glädja sig över detta. Min antydan till tvivel beror på att det ifrån vissa institutioners och myndigheters sida har sagts att man inte kan klara av det här och att det bara blir tal om en tillsyn — sådan den nu blir. Från militär sida har det också framkommit att man inte anser sig ha råd att hålla denna bemanning på två gånger femton man. Man skulle pendla dit vid tillfälle. Det skulle vålla oerhörda problem om vi skulle låta exempelvis våra radarstationer stå obemannade. Det har funnits anledning till all den oro som har kommit till uttryck på Gotland och även från annat håll, bl.a. från naturvårdsintresserade.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om regeringen är beredd att avsätta de ekonomiska resurser som är erforderliga så att en rättvisande individuell skördeskadeprövning kan göras. Rosa Östh och Gunnel Jonäng har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att en individuell prövning sker vid bedömning av skördeskadorna. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt vad jag erfarit har statistiska centralbyrån efter förslag av skördestatistiska nämnden nyligen beslutat att genomföra en inventering av skördeskadorna i landet. Inventeringen kommer att utföras i hela landet. Inventeringen tillgår så att skadedrabbade lantbruk får anmäla sina skador till skördestatistiska nämnden. Nämnden kan sedan om den anser det motiverat föreslå särskilda åtgärder inom ramen för skördeskadeskyddet. Det är sedan regeringen som fattar beslut om sådana åtgärder. Om skördestatistiska nämnden anser det motiverat med särskilda åtgärder är jag beredd att medverka till att regeringen skyndsamt prövar en sådan framställning.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det finns två anledningar till att jag ställde frågan. För det första ville jag göra jordbruksministern uppmärksam på problemets vidd, inte bara på problemet i allmänhet — för det är säkert känt. Jag ville fastmer peka på det faktum att även norra Kalmar län har drabbats mycket hårt. Det har inte framgått av de rapporter som har lämnats och av de tidningsreferat i rikspressen som har förekommit. För det andra ville jag öppna denna möjlighet för regeringen att ge klara besked i ersättningsfrågan till alla de lantbrukare som har drabbats av skördekatastrofen och som med bävan ser på den närmaste framtiden. Situationen är ytterst allvarlig och akut. Jag noterar att regeringen är beredd att pröva en framställning från skördestatistiska nämnden om en individuell prövning. Det är bra, men jag hoppas också att det blir bifall till framställningarna vid regeringens prövning. Men svaret är inte tillräckligt lugnande. Detta kommer ju att ta tid, och för dem som redan i dag har ett konkurshot hängande över sig är det inte till särskilt mycket tröst. För dem behövs snabba åtgärder. Skördeskadeskyddet kommer inte att betalas ut förrän tidigast i mars nästa år. Då kan katastrofen redan ha varit ett faktum för många. Jag vill därför ställa följande kompletteringsfrågor. Är regeringen beredd att omedelbart vidta åtgärder i det aktuella fallet? Är regeringen beredd att t.ex. vidta åtgärder så att en snabbare uträkning och en snabbare utbetalning av skördeskadeskyddsbeloppen kan ske? För att ytterligare konkurser skall kunna förhindras är resurserna för de behovsprövade bidragen särskilt viktiga. I dag finns bara 800 000 kr. avsatta för detta ändamål. Det behövs rimligtvis mellan 10 milj.kr. och 15 milj.kr. Det är därför viktigt att få svar på frågan om regeringen är beredd att avsätta ytterligare pengar inom en vidgad ram för de behovsprövade bidragen. Det är viktigt för de drabbade lantbrukarna att jordbruksministern ger klara besked i de här frågorna.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Sedan jag ställde den har ju skördestatistiska nämnden beslutat om en inventering som skall möjliggöra en individuell bedömning av skadorna. Därmed är den första förutsättningen för att en sådan bedömning skall kunna göras uppfylld. Detta är naturligtvis bra — men det är ändå på regeringen det ankommer om de drabbade jordbrukarna skall kunna få erforderlig ersättning. Jag skulle därför av statsrådet vilja ha en närmare precisering av hur han anser att ersättning och stöd skall kunna ges. Jag utgår från att jordbruksministern är medveten om hur utomordentligt allvarlig situationen är för många. Tyvärr är det så, att det för en del handlar om ett synnerligen akut behov av ekonomiska medel. De skördeskadeersättningar det kan bli fråga om betalas normalt inte ut förrän i februari-mars, vilket kan bli alltför sent i många fall. Många har skulder där förfallodagen inträffar redan under hösten. Det behövs alltså ett kompletterande stöd. Det som här ligger nära till hands är någon form av skördeskadelån med statliga lånegarantier. Är jordbruksministern beredd att föreslå regeringen att sådana lånegarantier ges till jordbrukare som fått stora likviditetsproblem på grund av årets skördeskador?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

Något annat än individuell prövning är inte möjligt i dagens situation. Gävleborgs län är mycket illa utsatt, även om det redovisas stora olikheter mellan skilda delar av länet. LRF i Gävleborgs län beräknar att skadorna uppgår till mellan 25 milj.kr. och 30 milj.kr. i länet. Värst drabbade är de nordvästra delarna av länet — Ljusdalsbygden — där skadorna beräknas uppgå till omkring 8 milj.kr. Också delar av kustlandet, t.ex. Hamrångetrakten i Gästrikland, och Bollnäsområdet redovisar stora skördeskador. Detta innebär att läget är katastrofalt för många jordbrukare — inte minst för de yngre skuldsatta jordbrukarna. De drabbade jordbrukarna behöver stöd också på annat sätt än efter individuell prövning. Först och främst måste det belopp som är avsett för behovsprövade bidrag höjas avsevärt. Det säger » sig självt att det belopp som normalt brukar avsättas för särskilt drabbade, 800 000 kr., är helt otillräckligt med tanke på skadornas omfattning. Jag vill, liksom Agne Hansson, fråga om jordbruksministern är beredd att höja beloppet till en mer realistisk nivå. Som framhållits tidigare kan många jordbrukare få det besvärligt med likviditeten. Även här behövs stöd. Föreningsbankerna går in och erbjuder lättnader när det gäller amorteringar, och LRF har i skrivelse till regeringen begärt att regeringen skall ge lantbruksnämnderna specialtillstånd att betala ut lån, även om de stipulerade kraven inte är uppfyllda. Är jordbruksministern beredd att medverka till att det ges lånegarantier? Tidigare har det ju lämnats lånegarantier till andra delar av landet som utsatts för stora skördeskador.

Herr talman! Jag vill börja med att försäkra dem som har frågat att jag är väl medveten om den besvärliga situation som många jordbrukare befinner sig i i år på grund av höstens väderlek. Nu måste vi ta ställning till frågorna i särskild ordning, och först måste jag få in underlaget för att kunna bedöma vilka åtgärder som skall vidtas. Gunnel Jonäng har rätt när hon drar slutsatsen att vi kommer att pröva frågorna positivt. Jag är väl medveten om att enskilda jordbrukare kan råka speciellt illa ut på grund av likviditetssvårigheter och dröjsmål med utbetalningen av det belopp som utgår som skördeskadeskydd. Regeringen tar på torsdag ställning till en begäran från LRF om att lämna lånegaranti till jordbrukare som till följd av skördeskada under 1984 råkat i likviditetssvårigheter. I fjol tog vi positiv ställning till sådana åtgärder, och jag tror att man med en viss tillförsikt kan avvakta regeringsbeslutet på torsdag.

Herr talman! Jag förutsätter självfallet att prövningen beträffande lånegaranti blir lika positiv som då regeringen har att ta ställning till skördestatistiska nämndens förslag om individuell prövning. Som Gunnel Jonäng sade är detta synnerligen nödvändigt med tanke på hur olika situationen blivit i olika delar av landet. Herr talman! Jag begärde ordet därför att jordbruksministern undvek att svara på min och Gunnel Jonängs fråga om de behovsprövade bidragen och de resurser som anslås för dessa. Bidragen spelar, som sagt, en stor roll för förhindrande av konkurser. Det har på många håll visat sig att potatisskörden minskat på grund av stora lagringsskador, vilka uppstått till följd av den fuktiga väderleken. Det är oerhört viktigt att man t.ex. för att kunna göra en rättvisande individuell skördeskadeprövning och utbetalning av skördeskademedel får resurser av en helt annan dignitet än de som i dag avsätts till de behovsprövade bidragen. Jag frågar återigen: Är regeringen inte beredd att avsätta de resurser som är nödvändiga för att detta skall vara möjligt? Med en gräns vid 800 000 kr. lönar det sig inte att tänka i sådana banor.

Herr talman! Det är i detta läge mycket angeläget att de hårt drabbade jordbrukarna kan få ett lugnande besked från jordbruksministern. Jag har uppfattat statsrådet så att han är allmänt positivt inställd, och jag hoppas att detta också skall ta sig uttryck i praktisk handling när det gäller att bedöma ersättningsbehovet för och stödet i övrigt till de drabbade lantbrukarna. Jag utgår från att den inventering som skördestatistiska nämnden skall redovisa kommer att bekräfta hur oundgängligen nödvändigt det är med ett kraftigt stöd i det här fallet.
Herr talman! Jag uppfattade statsrådets svar så, att det har givits två positiva besked, och det känner jag glädje över. De gäller dels lånegarantin, dels den individuella prövningen. Men som Agne Hansson sade är den tredje frågan obesvarad, och den gäller möjligheterna att avsätta högre belopp för de särskilt drabbade. Det belopp som nu är aktuellt är 800 000 kr., men det säger sig självt att det är helt otillräckligt med hänsyn till de mycket omfattande skadorna. Även om regeringen vidtar vissa positiva åtgärder, kan den ekonomiska situationen för många jordbrukare vara ohållbar. Jordbrukarnas ekonomiska marginaler är små, och många kan helt enkelt komma att slås ut på grund av de förluster som de i år åsamkas genom skördeskadorna. Årets växtsäsong får dessutom konsekvenser också för nästa år. Höstplöjningen kan komma att äventyras, och därigenom kan nya svårigheter uppstå för lantbrukarna i samband med nästa års skördeutfall. Jag har redan redovisat hur stor del av spannmålen i Gävleborgs län som fortfarande står oskördad. Jag vill därtill bara informera om att det, som jordbruksministern kanske vet, framför allt i Gästrikland på mycket stora arealer finns potatis som ännu inte är upptagen. Det skulle, som sagt, vara mycket bra att få ett svar också på frågan om storleken av de behovsprövade bidragen.
Herr talman! Beträffande den tredje frågan, om de behovsprövade bidragen, vill jag säga att det inte bara gäller 800 000 kr. I händelse av en stor skördeskada blir det ju fråga om 2 96 av det utbetalade beloppet. Jag kan exemplifiera med att det i fjol utbetalades 3 miljoner till denna typ av behovsprövade bidrag. Det är emellertid inte möjligt att nu ta ställning på denna punkt. Vi får först avvakta utfallet vad beträffar skördeskadebeloppens storlek och bedömningen av vilka behov som kan föreligga.
Herr talman! Jag noterar naturligtvis de som jag förutsätter positiva svaren på de två första frågorna. Samtidigt beklagar jag att vi inte kunde få ett positivt svar också på den tredje frågan, om beloppen för de behovsprövade bidragen. Dessa belopp är inte oväsentliga när det gäller möjligheterna att förhindra konkurser för jordbrukare som kan råka falla mellan maskorna i skördeskadenätet. Såsom skördesituationen ser ut i år kommer det att krävas betydligt större belopp — inte bara mer än 800 000 kr. utan också mer än de 3 miljoner som betalades ut förra året och som jordbruksministern åberopar. Det går alltså inte att jämföra föregående år med detta år. I år är det betydligt kärvare för jordbrukarna än förra året.
Herr talman! Det hade varit angeläget att få svar också på frågan om bidragen. Jag vill i alla fall erinra om att LRF gått ut och informerat om att bidraget är alldeles för litet. Man menar från LRF att bidraget kraftigt bör höjas till en nivå som fastställs när skadornas omfattning bättre kan överblickas. Jag önskar och hoppas att jordbruksministern också i den här frågan tar sitt ansvar för de många jordbrukare som nu är oerhört hårt drabbade av de väldigt omfattande skördeskadorna.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig om dels vilka belopp som har betalats ut som ersättning för skördeskador under år 1983 och efter vilka kriterier detta skett, dels när regeringen beräknar att redovisa förslag om ett nytt skördeskadesystem. De ogynnsamma skördeförhållandena under 1983 föranledde regeringen att efter framställning från skördestatistiska nämnden besluta om vissa särskilda åtgärder inom ramen för skördeskadeskyddet. Dessa åtgärder kom att innebära att totalt 157 milj.kr. betalades ut i skördeskadeersättning. Av beloppen är ca 59 milj.kr. hänförliga till regeringens beslut om att vidta särskilda åtgärder för 1983 års skörd. Jag vill också nämna att regeringen tidigare under hösten 1983 beslutade att statlig lånegaranti skulle kunna ges till jordbrukare som fått likviditetssvårigheter till följd av skördeskada under år 1983. När det gäller det framtida skördeskadeskyddet redovisade jag i ett svar på en liknande fråga i april i år att man i överläggningarna om jordbruksprisregleringen enats om att arbetet med fråga om skördeskadeskyddet skall fortsätta i en särskild grupp i syfte att förslag om ändrat huvudmannaskap skall kunna läggas fram under 1984/85 års riksmöte. Gruppen har under sommaren haft diskussioner med representanter för Lantbrukarnas riksförbund om hur det framtida skördeskadeskyddet skall kunna utformas. LRF har nyligen presenterat ett material i frågan för sina medlemmar och kommer under hösten att hålla medlemsråd. När detta har skett kommer diskussionerna i gruppen att fortsätta. Utgångspunkten är fortfarande att förslag i frågan skall kunna läggas fram under 1984/85 års riksmöte.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
Skördeskadeersättningen blev den gången 19 000 kr. Han vet inte om han kan klara av att behålla gården efter vad som hänt. I tisdagens Lantbruksmagasin i förra veckan gavs ett annat exempel. En jordbrukare i Uppland berättade att han hade 220 hektar spannmål och 70 hektar oljeväxter som han över huvud taget inte kunnat skörda. Det är givetvis bra att vi nu har fått besked om att det blir en individuell prövning, något som jag länge efterlyst. Men det räcker inte. Vi måste få en genomgripande systemförändring så snart det någonsin går. Det råder ett kompakt missnöje med det nuvarande systemet. Det är otillräckligt, och det kan slå mycket orättvist i enskilda fall. Jag har i min fråga återkommit till de problem som uppstod i nordöstra delen av Skaraborgs län den 16-17 maj 1983. Det stod klart att de mycket omfattande ekonomiska förlusterna inte skulle täckas av skördeskadeskyddet. I bl.a. LRF:s regi organiserades åtgärder för att få bidrag ur allmänna medel, dvs. ersättning till följd av naturkatastrof. En särskild blankett trycktes och distribuerades. På blanketten fanns anvisningar om att ansökan skulle inges till regeringen. Många av dem som tog fasta på denna möjlighet har inte fått något besked ännu i dag. Andra har fått ersättning, men man är inte klar över om den har kommit till följd av detta ansökningsförfarande till regeringen, eller om det var fråga om utbetalningar från skördeskadeskyddet. De som blev helt utan ersättning har naturligtvis blivit mycket besvikna. De berörda lantbrukarna har samtidigt noterat att regeringen ställde nära 2 milj.kr. till länsstyrelsens förfogande för att hjälpa de bostadsfastighetsägare i Töreboda som drabbades av samma katastrofala regnmängder. Alla är naturligtvis glada för att man klarade upp den delen av följdverkningarna av naturkatastrofen. Men lantbrukarna i trakten undrar förstås vad som i rättvisans namn kommer att göras för att också de skall kunna få hjälp i motsvarande mån. Om svaret är ja på den frågan, varför har inte beslutsprocessen fullföljts? Många väntar fortfarande på besked. Om svaret är nej, varför har inte regeringen förvissat sig om att korrekt information om vad som kan göras, resp. inte kan göras, i de aktuella fallen har nått ut till alla berörda? Många med mig frågar sig i dag: Om man inte kan klara av att hjälpa dem som drabbades i fjol, hur skall man klara av situationen i år? Det finns ju, som jaginledningsvis nämnde, enskilda brukare som drabbats mycket hårt två år i rad.
Herr talman! Naturkatastrofanslaget har inte använts för utbetalning av skördeskadeskydd. Det är ett anslag av helt annan karaktär. Det var inte regeringen som i fjol uppmanade jordbrukarna i Skaraborgs län att begära ersättning från detta anslag. När vi fick in alla dessa ansökningar, tyckte vi emellertid att det var rätt att remittera dem till lantbruksnämnden för att man där skulle kunna bedöma i vilken mån de jordbrukare som hade gjort den här typen av ansökningar kunde vara berättigade till behovsprövade bidrag. Det var på det sättet vi handlade ärendet.
Herr talman! Det är alltså uppenbart att de belopp jordbruksministern nämnde i sitt svar till mig gällde åtgärder inom ramen för skördeskadeskyddet. Det var alltså inte fråga om några extra medel. Han säger att svaret på den av mig ställda frågan är nej. Då är det ju uppenbart att det har brustit någonstans när det gäller kontakterna mellan alla berörda och att det på många håll har brustit i informationen om efter vilka regler man kan få ersättning. Många brukare har på egen hand sökt klara ut hur det förhåller sig, hur man har bedömt de olika ansökningarna och efter vilka kriterier besluten har fattats. Får jag fråga jordbruksministern om det förhåller sig så att allt beräkningsunderlag på lantbruksnämnderna är offentliga handlingar? Finns det något i det material som berör den fråga vi nu diskuterar som inte är att betrakta som offentlig handling, och i så fall vad?
Herr talman! På den sista frågan kan jag svara att uppgifter som berör den enskildes ekonomi såvitt jag förstår inte är offentliga handlingar. När det sedan gäller det sätt på vilket regeringen hanterade framställningen från jordbrukarna i Skaraborgs län kan jag säga att vi hade en överläggning med dem. Vi var överens med dem om att framställningarna skulle sändas över till lantbruksnämnden för att få den här typen av handläggning.
Herr talman! Enligt de kontakter jag har haft och enligt vad jag har erfarit under hand råder det trots allt fortfarande en viss oklarhet om hur man hanterat detta. Jag skulle vilja ge jordbruksministern rådet att han låter sitt departement skicka några företrädare för att i lugn och ro gå igenom hela den här situationen och klara ut vad som gäller. Det är många brukare som blivit drabbade av detta och som ännu inte har fått några klara besked om vilka möjligheter till ersättning de har. Detta, menar jag, måste man klara ut med tanke på den enskildes ekonomiska situation. Jag tycker att man skall vara lika generös mot lantbrukarna i Törebodatrakten som man var mot bostadsfastighetsägarna i Töreboda.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat om jag nu är beredd att snabbt lägga fram förslag om införande av ett trygghetspaket för skogsbrukare. Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges skogsägareföreningars riksförbund hemställde i skrivelser till regeringen 1981 att skogsvårdsavgiftsmedel avdelas för att täcka kostnaden för ett trygghetspaket för skogsbrukare. Den borgerliga regeringen beslutade den 22 december 1981 LRF och SSR har i nya skrivelser till regeringen den 14 maj och den 13 september 1984 hemställt att medel för ett trygghetspaket för skogsbrukare avdelas i kommande budget så att försäkringssystemet kan träda i kraft fr.o.m. budgetåret 1985/86. Frågan prövas i höstens budgetarbete.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att i stort sett alla förvärvsarbetande i Sverige har avtalsbunden AMF, som även kallas trygghetspaket, men de självverksamma skogsägarna har inte det. De självverksamma skogsägarna är den grupp i samhället som utsätts för de största olycksriskerna. Det framgår klart av den statistik som finns. 1983 skadades över 1000 självverksamma skogsägare under arbetet. Av dessa dödades 17. Det är mycket alarmerande siffror. Till detta kommer yrkesskadorna, men för dem finns det fortfarande ingen statistik framtagen för det år som jag redovisat. Nu säger jordbruksministern i svaret att LRF har hemställt om medel för ett trygghetspaket tre gånger. Jordbruksministern säger vidare att frågan skall prövas vid höstens budgetarbete. LRF har i sin senaste skrivelse begärt att detta skulle införas från den 1 januari 1985, vilket jag anser är ett mycket berättigat krav. Därmed kan jag säga att jag inte är nöjd med svaret från jordbruksministern, eftersom en enig riksdag redan hösten 1982 skrev till regeringen: ”Utskottet anser liksom motionärerna att det vore värdefullt om även de yrkesverksamma skogsbrukarna kunde erhålla den ökade trygghet som erbjuds genom arbetsmarknadsförsäkringarna. Utskottet delar skatteutskottets mening att det är önskvärt att frågan får en snar lösning. Det torde ankomma på regeringen att lägga fram erforderligt förslag i ämnet.” Det är alltså två år sedan en enig riksdag uttalade detta. Under dessa två år har ingenting gjorts åt detta. Redan då fanns det ett färdigt förslag i departementet när det gäller hur man skulle gå till väga. Problemet har varit hur detta skulle finansieras. Jag delar LRF:s uppfattning att man borde kunna använda skogsvårdsavgiften för detta ändamål. Den synpunkten är ännu mer motiverad i dag än den har varit tidigare, eftersom bara den senaste höjningen av skogsvårdsavgiften inbringar ca 170 milj.kr. till statskassan, och trygghetspaketet skulle kosta ungefär 15 milj.kr. Jag tycker att alla förutsättningar finns för en snabb handläggning, och jag skulle därför vilja fråga jordbruksministern om det ändå inte mot den bakgrund jag här har skisserat finns anledning att handla litet snabbare än som blir fallet om frågan skall prövas i budgetarbetet — då ikraftträdandet kommer att ske mycket senare än den 1 januari, en tidpunkt som jag tycker är motiverad.
Herr talman! I den framställning som jag fått från Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges skogsägareföreningars riksförbund hemställer man att trygghetspaketet skall införas så att försäkringssystemet kan träda i kraft fr.o.m. budgetåret 1985/86. Detta gör man naturligtvis i medvetande om att möjligheten är knuten till budgetbehandlingen.
Herr talman! Kan vi då förvänta oss ett positivt resultat av arbetet i jordbruksdepartementet, så att vi kan räkna med dels att systemet genomförs fr.o.m. det datum som jordbruksministern anger, dels att finansieringen sker genom skogsvårdsavgifterna, vilket jag tycker vore fullt logiskt?
Herr talman! Jag höll på att säga: Nu är vi där igen! Man begär av mig att jag skall föregripa de beslut som regeringen har att fatta i samband med budgetarbetet. Lennart Brunander vet mycket väl att jag inte kan stå här i bänken och fatta beslut i den typ av frågor som vi skall hantera i budgetarbetet.
Herr talman! Jag förstår fullkomligt jordbruksministerns situation. Det är inte så lätt att ge besked. Men har man haft två år på sig att fatta beslut, då hamnar man förr eller senare i den situationen att man måste ge besked. Jordbruksministern och den socialdemokratiska regeringen har ju haft tid på sig, men ingenting har gjorts. Det är mot den bakgrunden jag ställer de här frågorna.
Herr talman! Jag tror inte att det är oförsynt om jag påpekar att beslutet hade kunnat fattas av en tidigare, borgerlig regering, som fick samma framställning. Det ligger kanske någonting i att man i diskussionerna måste överväga om den väg som anvisas i det förslag som ligger på bordet är den lämpligaste.
Herr talman! Menar jordbruksministern med det sista han sade att förslaget om ett trygghetspaket för skogsägare kanske inte är det lämpligaste systemet, eller är det finansieringsfrågan som jordbruksministern talar om?
Herr talman! Jag ser inte något fel i själva systemet, utan vad det är fråga om är självfallet hur man skall lägga upp finansieringen. Man får då bedöma vilka effekterna blir om skogsvårdsavgiften tas in i bilden, med den karaktär den har och den omfattning den kan få för olika grupper av skogsägare.
Herr talman! Jag vidhåller min uppfattning att en finansiering via skogsvårdsavgiften, så länge vi har den kvar, är den lämpligaste.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig vilka förberedelser regeringen vidtagit för att de medel som nu inflyter till staten från skatten på handelsgödselmedel och bekämpningsmedel kommer att tillfalla de ändamål som riksdagen har beslutat. Den fråga Börje Stensson tar upp bereds f.n. inom regeringskansliet. Ärendet kommer efter slutförd beredning att redovisas för riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för att han ställer upp och svarar på min fråga. Det är dock anmärkningsvärt att det inte går att få något konkret besked. Bakgrunden till min fråga är riksdagsbeslutet under våren 1984 med anledning av regeringsförslaget om miljöavgifter vid användning av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Då bifölls också ett förslag från folkpartiet om att de sålunda inflytande medlen skulle användas till utökad forskning, rådgivning och miljöförbättrande åtgärder. Regeringens ursprungliga avsikt var tydligen enbart att statens kassa skulle förstärkas. Jag citerar ur propositionen: ”Från hälsooch miljösynpunkt är det angeläget att användningen av såväl bekämpningsmedel som handelsgödsel minskas. För att uppnå detta syfte bör särskilda miljöavgifter tas ut på dessa produkter.” Om regeringen varit verkligt angelägen om att på sikt minska handelsgödselanvändningen och användningen av bekämpningsmedel i jordbruket, så hade givetvis samtidigt förslag lagts fram om att de sålunda inflytande medlen skulle utnyttjas för att finna alternativ till dessa produktionsmedel. Den snabba utvecklingen av jordbruket sedan andra världskriget har inneburit en kraftigt ökad användning av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Att bruka dessa produktionsmedel för att höja skördeutbytet är liktydigt med vad vi kallar det konventionella jordbruket. När den socialdemokratiska regeringen nu lägger fram förslag om miljöavgifter på jordbruket utan att nämna ett ord om behovet av alternativa odlingsformer eller ökad rådgivning, tycker jag att man förstärker intrycket av att det är det konventionella jordbruket som skall pressas litet hårdare men dock inte förändras i någon större utsträckning. Det är också så att t.ex. lantbruksnämnderna i stort sett ser till lönsamhetskravet och inte har någon speciell inriktning på att minska dessa produktionsmedel. En bonde, som intervjuas i Miljöaktuellt nr 3 1984, säger: ”Ekonomin tvingar oss att använda gifterna.

Herr talman! Börje Stensson påstod att vi inte skulle ha gjort några insatser för att främja möjligheterna till alternativ produktion. Men jag hänvisar till att i den forskningsproposition som vi förelade riksdagen i våras redovisade vi ett forskningsprogram på det här området, så att vi bättre skall kunna tillvarata de möjligheter som kanske öppnar sig här till en ur miljösynpunkt bättre utvecklad jordbruksproduktion. Såvitt jag förstår är det första gången som en sådan här satsning kommer till stånd, och den sker på förslag av den nuvarande regeringen. Sedan måste jag vidhålla — det förstår också Börje Stensson — att eftersom beredningen pågår i kanslihuset kan jag inte nu ta ställning till på vilka olika poster vi kommer att satsa medel under det budgetår som ligger framför oss. En redovisning av dessa kommer, som jag tidigare sagt, att lämnas riksdagen.
Herr talman! Jag vill understryka just det förhållandet att regeringens proposition i detta ärende fick ett förändrat innehåll vid riksdagsbehandlingen på så sätt att det slogs fast att avgifterna, i motsats till vad regeringen föreslog, skulle gå till ökad rådgivning och forskning för att minska användningen av den här sortens produktionsmedel, handelsgödsel och bekämpningsmedel. Jag menar att det vore angeläget att bortåt fem månader efter detta beslut få något slags redovisning från regeringen — hur man tänker handla i förhållande till riksdagens beslut. Jag vill ytterligare understryka att det gäller att utöka rådgivning och forskning på det här området utifrån de resurser som skapas när dessa medel levereras in. Det är ju fråga om åtskilliga tiotal miljoner kronor. Jag tycker att jordbruksministern här skulle kunna anlägga åtminstone någon synpunkt när det gäller frågan om vartill de utökade resurserna skall användas.
Herr talman! När vår beredning är färdig, skall jag självfallet redovisa vilka utgifter över budgeten som vi kommer att ha för de ändamål som Börje Stensson här frågat om.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att hindra utrotningen av den vitryggiga hackspetten, för att undvika nuvarande allvarliga nackdelar från allmän naturvårdssynpunkt av 5:3 satsningen och för att undvika en förvärrad situation i fråga om försurning och skogsdöd som följd av 5:3-satsningen. Skogsvårdslagen föreskriver att hänsyn skall tas till naturvårdens intressen vid bl.a. utformningen och tillämpningen av olika åtgärder som syftar till att få till stånd ett mera aktivt skogsbruk. Med stöd härav har skogsstyrelsen utfärdat föreskrifter och allmänna råd om hur hänsynen skall komma till uttryck mera i detalj. Skogsstyrelsen och naturvårdsverket har nyligen tillsammans presenterat riktlinjer för skogsvårdsstyrelsernas och länsstyrelsernas samarbete i frågor som rör den naturvårdshänsyn som skogsbrukets utövare är skyldiga att ta i sin verksamhet. Därav framgår bl.a. att länsstyrelserna bör förse skogsvårdsstyrelserna med underlagsmaterial i arbetet med 5:3-skogarna. En lista på sådana typer av områden som kan vara av särskild betydelse från naturvårdssynpunkt har redovisats. Skogsvårdsstyrelsen bör enligt riktlinjerna samråda med länsstyrelsen och i vissa fall med kommunen när sådana områden är aktuella för åtgärd. Vid en ansökan om bidrag för avveckling av 5:3-skogar skall skogsvårdsstyrelsen också regelmässigt ta reda på om länsstyrelsen anser att den aktuella marken med hänsyn till naturvårdseller kulturminnesvårdsvärden inte bör tas i anspråk för virkesproduktion. Vid prövning av en ansökan om statsbidrag för avveckling av 5:3-skogar skall hänsyn alltså tas till naturvårdens och andra allmänna intressen. Bidrag får inte beviljas om åtgärden i fråga står i strid med bestämmelserna om naturvårdshänsyn i skogsvårdslagen. Enligt skogsstyrelsens föreskrifter till bidragsförordningen får lågproducerande bestånd som bedöms ha särskilt värde från naturvårdssynpunkt inte ingå i återväxtföretag som erhåller bidrag. 5:3-programmet är alltså numera omgärdat av en rad föreskrifter som hindrar den negativa utveckling som Lars Ernestam oroar sig för i sin interpellation. En ökad inblandning av lövträd, exempelvis björk, där det normalt växer barrträd har i den allmänna debatten föreslagits som en möjlig åtgärd mot försurningen. Lövträd kan höja markens pH-värde och ha en allmänt markförbättrande inverkan. I den aktionsplan mot luftföroreningar och försurning, som naturvårdsverket i samarbete med berörda myndigheter har utarbetat på mitt uppdrag, konstateras att underlaget är för svagt för att man i dag skall rekommendera en allmänt ökad andel björk i det svenska skogsbruket. Myndigheterna anser att den forskning som redan initierats om hur lövträd påverkar och påverkas av luftföroreningar ytterligare bör förstärkas. Aktionsplanen bereds f.n. i regeringskansliet. Problemen med försurningen måste emellertid i första hand lösas genom att utsläppen begränsas. Vad särskilt gäller Lars Ernestams fråga om den vitryggiga hackspetten vill jag framhålla att de naturvårdshänsyn som skall tas med stöd av skogsvårdslagstiftningen innebär att levande eller döda äldre lövträd eller enstaka torra barrträd vid slutavverkningar bör sparas som näringsträd och boträd åt bl.a. hackspettar. Naturvårdsverket arbetar med att genom reservatbildning skydda sådan naturmiljö som är av värde för bl.a. den vitryggiga hackspetten.

Herr talman! Jag har i min interpellation tagit upp en rad problem som hänger samman med den s.k. 5:3-satsningen. Mina frågor gäller i det sammanhanget huvudsakligen de bestånd av lövoch blandskog som räknas in i 5:3-bestånden. Det kan gälla tidigare inte nyttjade naturlövskogar och igenväxande kulturlandskap. Samtidigt som jag tackar jordbruksministern för svaret, vill jag uttrycka min oro över innehållet i detta svar. I stort sett framgår det nämligen att jordbruksministern är nöjd med nuvarande förhållanden eller hyser tillförsikten att de åtgärder som föreslagits är tillräckliga. Underlaget är för svagt för att man skall kunna rekommendera ökad andel björk i skogsbruket, säger jordbruksministern. Enligt vad jag har hört, men inte fått skriftligt bekräftat, fanns det en tidigare version av naturvårdsverkets rapport med förslag om rekommendationer om ökad andel lövträd. Underlaget är för svagt, säger alltså jordbruksministern. Är inte indicier tillräckligt för att nu vidta åtgärder för att också satsa på björk och andra lövträd? Är inte försurningsriskerna så allvarliga att vi måste arbeta på alla fronter? Inom miljöområdet måste man agera på misstanke. Det har i flera fall visat sig, att det annars blir för sent. Jag delar jordbruksministerns uppfattning att vi måste motverka luftföro reningarna. Folkpartiets motioner, som är många på det området, avslås tyvärr alltför ofta. 5:3-satsningen skall genomföras under en i ekologiska sammanhang mycket kort tidsperiod. Stora arealer, som tidigare varit lövskog, naturskog och igenväxande hagmarker, skall förvandlas till nyplanterade barrskogsområden. Det förefaller som om myndigheterna många gånger prioriterat åtgärder inom lövskogsområden, i stället för att i första hand koncentrera sig på den glesa barrskogen. Detta har inneburit stora risker för flera av de djuroch växtarter som finns i dessa områden. Jordbruksministern hänvisar till gällande lagstiftning och till att berörda centrala verk utfärdat rekommendationer. Det hänvisas till att naturvårdshänsyn skall tas och till att reservatbildning skall främjas. De vällovliga insatserna är inte tillräckliga. Nuvarande lagstiftning ger inte tillräckligt skydd för de arter som är hotade. Naturvården har dessutom otillräckliga resurser. Under folkpartiregeringen fördubblades anslaget till naturvård. Jordbruksministern föreslog till årets budget, alltså flera år senare, anslag som återigen är halverade. Folkpartiet har reserverat sig till förmån för mer än fördubblat anslag och dessutom till förmån för ett särskilt floraoch faunaanslag — det saknas helt i budgeten. Är jordbruksministern beredd att medverka till ökade anslag i den kommande budgetpropositionen? Naturvårdsverkets önskemål är synnerligen rimliga. Jag har i min interpellation tagit upp den vitryggiga hackspetten. Det finns i hela landet troligen mindre än 100 par kvar av den arten. Den är akut utrotningshotad. I exempelvis mitt hemlän, Örebro, fanns den för två år sedan i två lokaler, Garphyttan och Järle. Nu tyder observationerna på att den är borta. Den finns i Värmland i lövskogsraviner vid älvar i anslutning till Vänern och i lövskogsbestånd kring nedre Dalälven. Eftersom fågeln har dött ut i Örebro län, finns det ingen direktförbindelse mellan de lokalerna. Den finns dessutom i Indalsälvens delta i Västernorrland, där den nu är direkt hotad av ett vägbygge och ett fritidsområde. Anser jordbruksministern, som högsta ansvarig för naturvården, att det är rimligt att bygga en väg över sådana områden? Fågeln finns på några platser till, men eftersom beståndet är så uttunnat och finns på så stora arealer, är den verkligen hotad. Den klarar sig inte med enstaka reservat. Den behöver relativt stora arealer för att finna de döda träd där den hittar sin föda. Det måste göras extra stora insatser om den skall räddas. Naturvårdshänsynen fanns ju i lagstiftningen också när fågelns släkting, mellanspetten, dog ut i Östergötland för ett par år sedan. Under folkpartiregeringens tid undertecknades Bernkonventionen för Sveriges del. Den har senare ratificerats. Där har Sverige förbundit sig att skydda hotade arter. Anser jordbruksministern att vi uppfyller konventionen, om Sverige inte vidtar några åtgärder utöver de rutinåtgärder som jordbruksministern hänvisar till? Nu har jag, herr talman, talat om den vitryggiga hackspetten. Den är en art som är vacker och lätt igenkännbar. Men en rad växter och djur lever i samma områden under samma hot. Jag motser med intresse vad jordbruksministern vill anföra i den frågan. Jag vill också nämna att det finns indicier på att andra fågelarter, som inte är utrotningshotade nu, riskerar att gå samma väg. En av dem är den mindre hackspetten, som har minskat kraftigt i antal på en del platser. Vilka åtgärder, herr jordbruksminister, kan sättas in i tid, så att man inte får uppleva att också den mindre hackspetten och andra fågelarter står inför gränsen till utrotning? Herr talman! Hur långt får vi gå i vårt ekonomiska nyttjande av naturtillgångarna? Varje art är unik och måste bevaras för kommande generationer.

Jag kan utan vidare säga att man när propositionen om 5:3-skogarna lades fram av den borgerliga regeringen kanske inte just i det ögonblicket insåg hela vidden av de risker som naturvården i detta sammnahang kunde löpa. Men under hand har både skogsstyrelsen och naturvårdsverket i samarbete med varandra gradvis förstärkt uppmärksamheten på dessa frågor. Jag är angelägen om att säga att dessa uppgifter är mycket viktiga, därför att det är icke meningen — som man kan tro ibland, när man lyssnar till dem som redovisar problematiken kring 5:3-skogarna — att utan urskillnad gå fram över naturområdena för att beskoga dem på nytt. Jag behöver inte upprepa min argumentering i svaret — det går ju att läsa detta — för den ordning som numera har etablerats i syfte att få till stånd den omsorg och varsamhet som vi båda är överens om bör tillämpas. Det är litet oförsynt av Lars Ernestam att för sin och folkpartiets del försöka lägga monopol på intresset för naturvården. Jag kan försäkra att många i denna kammare delar hans inställning och handlar därefter när dessa frågor skall handläggas i politiska sammanhang. Lars Ernestam säger att jag inte anser att underlag föreligger för att nu rekommendera en ökad beskogning med björk. Jag hänvisade till att naturvårdsverket i sin aktionsplan har redovisat att det inte finns underlag för att generellt rekommendera en beskogning med björk.

Det här är även en fråga om hur vi skall hantera lövskogen, och på det området pågår också forskningsoch utvecklingsarbete. Det som kan komma att stå i budgeten får vi väl ta upp till diskussion när budgeten föreligger till behandling. När det gäller försurningen rent generellt skall jag om några dagar eller om någon vecka — vi skall försöka komma överens om en tidpunkt — besvara sju interpellationer som jag har fått om vad regeringen avser att göra på försurningens område. I det sammanhanget kommer också den här typen av frågor in i bilden. Då får jag tillfälle att litet mer utveckla de rent allmänna synpunkter som vi är överens om och som gäller nödvändigheten av att hårt bekämpa de försurningsrisker som vi i dag möter i vårt samhälle och som inte minst drabbar skogen.
Herr talman! Jordbruksministern säger att folkpartiet på något sätt vill skaffa sig ensamrätt på naturvårdsfrågorna. Det vill vi naturligtvis inte göra. Vi vet att det finns fler som är intresserade av dem. Men i praktiskt arbete har vi mer än andra visat att det behövs resurser just på naturvårdsområdet. Vi har ensamma reserverat oss för ett floraoch faunaanslag, vi har reserverat oss tillsammans med andra för en fördubbling av naturvårdsanslaget och dessutom för överföring av mark från domänfond till naturvårdsfond etc. Jag tycker att det betyder en del vad man i praktisk handling visar och vilka resurser man vill ställa till förfogande. Sedan tror jag att jordbruksministern missförstod mitt anförande litet grand. Jag sade i och för sig att de åtgärder som nu vidtas är vällovliga och har ett gott syfte. Problemet är bara, jordbruksministern, att de är otillräckliga. Om vi ser tillbaka på hur det gick för mellanspetten — jag återkommer till mina hackspettar — upptäcker vi att dessa regler fanns, att alla möjligheter fanns tillgängliga då mellanspetten dog ut för ett par år sedan. Nu står ytterligare fågeloch djurarter inför ett akut utrotningshot. Då är det naturligtvis bra att naturvårdsverket ber skogsvårdsstyrelsen om hjälp och att man ordnar kurser för dem som jobbar i skogen så att de skall kunna titta på de träd som bör bevaras. Jag tycker att det är alldeles utomordentligt. Men problemet är, jordbruksministern, att det måste göras mycket stora, ja extraordinära, insatser just nu om inte dessa fågelarter och vissa djurarter skall dö ut. De är så nära gränsen till utrotning som några arter kan vara. Vad säger jordbruksministern t.ex. om det vägbygge som dras fram över en av de få fågellokaler som finns kvar? Vad säger jordbruksministern, om dessa arter dör ut trots de vällovliga insatser som görs? Vi har ratificerat Bernkonventionen. Har vi gjort tillräckligt då? Det är just de frågorna jag vill tala om. Jag vet att naturvårdshänsyn finns med i skogsvårdslagen, men det visar sig att det inte är tillräckligt.
Herr talman! Det är naturligtvis inte möjligt för mig att här ta ställning till på vilket sätt man, i de sammanhang som Lars Ernestam redovisar, under hand vid planering av olika åtgärder i samhället har prövat åtgärderna mot bakgrund av de hänsyn som skall tas ur naturvårdssynpunkt. Jag har bara redovisat att det här finns en ordning för hur det skall gå till. Det är tillämpningen av den ordningen som har skärpts år efter år. Jag vill sluta med att säga att jag är starkt medveten om att vi har en situation inom både flora och fauna där arter är hotade. Jag är för min del angelägen att konstatera att en art som försvinner är en definitiv förlust för vårt samhälle. Därför skall vi också göra vad som är möjligt för att förhindra att så sker.
Herr talman! Jag kan instämma i det som jordbruksministern senast sade. Det inger en viss förhoppning om att jordbruksministern ändå kommer att ägna dessa frågor litet större uppmärksamhet än hittills. Det fordras insatser utanför den lagstiftning vi har. Jag tror att väldigt många människor är beredda att göra frivilliga insatser för att hjälpa till på detta område. Kommer det ett anslag för flora och fauna i budgetpropositionen nästa år och i övrigt förstärkta resurser för naturvården, tror jag att det finns möjligheter att nå resultat. Men det är bråttom, jordbruksministern.

Herr talman! När jag i våras talade här i riksdagen sade jag att det inte är lätt att bli trodd, om man en vacker vinterdag, med solen gnistrande på snötäcket, säger att gårdsplanen egentligen är skräpig. Men det som döljs i snö kommer fram i tö. Tyvärr verkar det som att jag blir sannspådd snabbare än jag trodde. Enligt konjunkturinstitutet och flera andra bedömare mörknar det vid horisonten. Orosmolnen hopar sig. För 1985 förespås ökade obalanser. Exportökningen bromsas upp kraftigt, tillväxten avtar, bytesbalansproblemen ökar på nytt, och den trendmässiga ökningen av arbetslösheten fortsätter. Det är stor risk att vi de närmaste månaderna når och passerar toppen på konjunkturuppgången för den här gången. Det finns en del som är ljust i den ekonomiska utvecklingen det senaste året. Men vi har hela tiden varnat för att förbättringen bara är tillfällig och bara berott på den internationella konjunkturuppgången kombinerad med devalveringarna 1981 och 1982. Regeringen har — som vanligt — inte velat lyssna på våra varningar. I stället har den försökt ta åt sig äran av det positiva. Vi har talat för döva öron när vi sagt att vi måste utnyttja konjunkturuppgången för att långsiktigt trygga en gynnsam utveckling. Nu ändras stämningsläget. Konjunkturen mattas samtidigt som regeringen inte tycks lyckas i sina ambitioner att styra lönebildningen. Av allt att döma är devalveringsfesten över för denna gång. Vi är på väg mot växande obalanser, även om det kan dröja några år innan de blir akuta. Och regeringen har den önskan att snön till intet pris måtte smälta före den 15 september 1985. Herr talman! Det är intressant att se hur en avtalsrörelse har skötts av en socialdemokratisk regering. I syfte att påverka avtalsparterna har regeringen gjort ett antal elefantinhopp och bär därigenom huvudansvaret för den utveckling vi har. Det började för ungefär ett år sedan när regeringen sade att ”vi är herrar i vårt eget hus” och att ”det gick fortare än vi trodde att komma i balans”. Dessa uttalanden kommer att bli ryktbara — tro mig! Regeringen fortsatte sedan att undergräva krismedvetandet, som mödosamt byggts upp under många år, genom att säga att det nu fanns utrymme för reallöneökningar. Sedan lade regeringen i praktiken ett golv för löneökningarna, genom att säga att löneutrymmet var 6 Zo. Var och en vet att nämner man en siffra kan man vara säker på att avtalen i alla fall inte blir lägre än så. Därpå accepterades ett dyrt avtal på den offentliga sidan. Regeringen bär som arbetsgivare ansvaret för vad som händer på den statliga sektorn, och socialdemokraterna har majoritet i kommunoch landstingsförbunden. Avtalen på den offentliga sidan tycks nu också bli dyrare än någon har räknat med. Det beror på att alla de klausuler finansministern inte ville ha infördes i full skala. En särskild klausul, den s.k. ventilen, infördes för den händelse andra sektorer skulle få avtal som låg högre. Denna ventil utlöstes i förra veckan. Att industriarbetarnas löner nu stiger snabbare än de offentliganställdas är inget att förvånas över. Det är i själva verket avsikten med den förda politiken. Efter devalveringar på sammanlagt 26 70 och en dollaruppgång på 100 20 på några år måste självfallet vinsterna i exportindustrin öka. Att det leder till ökade löner kan knappast förvåna någon utom möjligen den svenska regeringen. Det stora felet ligger inte däri, utan det är tvärtom meningen. Felet ligger i att löneökningarna i exportindustrin via den av regeringen själv accepterade ventilen nu förs över till den offentliga sektorn. Till yttermera visso har regeringen godkänt både en prisutvecklingsklausul och en löneutvecklingsklausul. Till prisutvecklingsklausulen finns det anledning att återkomma litet senare. Avtalen på den offentliga sektorn, som regeringen accepterade, blev naturligtvis ett golv för den enskilda sektorn. Nu hindrade inte det statsministern från att skylla på Arbetsgivareföreningen, när det i våras stod klart att även avtalen för den privata sektorn skulle överstiga 690. Löntagarorganisationerna däremot har tydligen inget ansvar för utvecklingen. Dem har ni ju alltid haft så god hand med. Men att de privata arbetsgivarna, SAF, driver igenom för höga löneökningar var tydligen enligt regeringen mer naturligt. I dag, fyra månader efter det att regeringen sagt att löneökningarna måste begränsas till 5 Zo nästa år och att avtalen skall vara klara helst redan under sommaren — senare sade man att de i vart fall skulle vara klara innan riksdagen samlades den 2 oktober — tilltar förvirringen på arbetsmarknaden. Avtalen för den offentliga sektorn, som var klara i våras, har nu rivits upp för omförhandling. Och som lök på laxen i denna avtalsröra kan vi redan nu konstatera att den prisutvecklingsklausul som jag nyss nämnde också kommer att utlösas från årsskiftet, eftersom inflationen redan överskridit den gräns som man satte. Vad betyder då det i klartext? Jo, att de offentliganställda ännu en gång kommer att vifta med sina avtal och begära extra lönepåslag. Först hade vi alltså en avtalsvända i våras där man träffade avtal. Sedan var det en förhandling på hösten om ventilen, och därefter, någon gång framemot nyår, skall man ha en förhandling om prisklausulen. Bravo, regeringen! Skickligt handlagt! På den privata sidan har LO presenterat yrkanden som enligt arbetsgivarna ligger på 9,4 96 för 1985 redan före allmänt påslag. Detta sagt som ett memento till regeringen som uttalat att löneökningarna skall begränsas till SP. Före valet lät socialdemokraterna påskina att de hade speciella förutsättningar att lyckas med en avtalsrörelse. Många trodde på det. De sade att ”säga vad man vill om socialdemokraterna, men en avtalsrörelse kan de klara”. Jojo! Istället för en avtalsrörelse har vi i år fått en formlig avtalsröra utan all like. Och regeringen har omsorgsfullt bäddat för denna röra, inte bara genom sina ständiga och motsägelsefulla inhopp, utan också genom den politik man fört med försämringar i marginalskatteomläggningen, ständiga skattehöjningar och införande av löntagarfonder. Våren 1982 debatterade jag med Ingvar Carlsson i Sundsvall. Hans genomgående tema i den debatten var: Hur, Ulf Adelsohn, skall ni klara en avtalsrörelse utan löntagarfonder? Jag tillåter mig att i dag ställa motfrågan: Hur har ni klarat en avtalsrörelse med löntagarfonder? Det skulle ju bli måttliga lönekrav, för att nu peka på en av grundpelarna i förslaget. Löntagarna skulle vidare få inflytande och insyn i företagen. Jojo! De hittade inte ens till fondkontoren, som gömts i Gamla stan. Regeringen har fortsatt att bädda för en ”lugn” avtalsrörelse genom gårdagens elefantinhopp, när man kommer med en skattechock som i genomsnitt kostar 1100 kr. per hushåll. Så mycket kostar gårdagens skattechock. Tror ni att det kommer att underlätta avtalsrörelsen? Med hjälp av prisutvecklingsgarantin skall väl löntagarna också begära kompensation för skattechocken, för det kan de göra. Tror ni det håller inflationen nere? Ärligt talat: Vet ni egentligen längre vad ni håller på med? Besparingar då? Det klarar ni inte — besparingar klarar inte en socialdemokratisk regering! Herr talman! Hur skall då en avtalsrörelse hanteras? Det är naturligtvis inte det lättaste i en modern stat. Men det finns i princip två alternativ. Det ena är att föra en statlig inkomstpolitik med mer eller mindre direkt inblandning. Regeringen har genom samtal, påtryckningar, uttalanden, förtäckta hot och löften och samtal igen försiktigt försökt treva sig fram efter denna väg — utan att lyckas. Regeringen vet också att den inte har någon majoritet i riksdagen för en direkt statlig inkomstpolitik. Den andra vägen, som vi moderater förordar, innebär att arbetsmarknadens parter ges full frihet att förhandla men också ansvar för avtalens konsekvenser. En stram finanspolitik är en del av denna politik. Besparingar och sänkningar av marginalskatterna är en bra grund för låga och ansvarsfulla avtal. En sådan politik betyder att man gör fullständigt klart för parterna att regeringen inte kommer att tillgripa några korrigeringsmedel om avtalen blir för höga. Regeringen måste före avtalsrörelsen säga att det inte blir några devalveringar — de är inte aktuella — generella och selektiva subventioner till olika branscher är inte heller aktuella, och kommunalskatten kommer inte att tillåtas att höjas för att klara dyra avtal, och inte heller kan arbetsmarknadspolitiken användas för att sopa upp efter alltför dyra avtal. Det här innebär inte någon okänslighet inför arbetslöshetens följder. En regering har alltid ansvar för den som drabbas av arbetslöshet. Ekonomisk trygghet är en självklarhet för den som ställs utan arbete. Men om vi långsiktigt skall klara lönebildningen i Sverige — vilket ju ändå alla är överens om är en nödvändighet för att vi skall förbli en stark och konkurrenskraftig industrination — kan ”ingen regering garantera sysselsättningen oberoende av hur parterna på arbetsmarknaden beter sig”, för att citera finansministern. Det är i stället nödvändigt att förebygga arbetslöshet med en riktig ekonomisk politik och fasta spelregler som gäller både i dag och i morgon. Oberoende av kommentarerna från de olika organisationerna — och de kommer säkert att skälla på oss moderater, precis som en del av våra politiska motståndare gör när vi säger att så här måste man trots allt långsiktigt bedriva politik om man vill ha en stabil lönebildning — vet de som sysslat med fackliga förhandlingar att parterna innerst inne skulle acceptera en sådan politik. Då visste de äntligen besked. Långtidsutredningen — som regeringen lade fram en proposition om i går — pekar på tre viktiga faktorer som låg bakom lönekostnadsökningarna under 1960 och 1970-talen och som gett oss sådana stora problem. Den första är inkomstskatten, den andra är höjda arbetsgivaravgifter, och den tredje är flaskhalseffekter på arbetsmarknaden, som bl.a. leder till den övertid som arbetsmarknadsministern tycker så illa om. Dessa flaskhalseffekter beror bl.a. på marginalskatterna. Detta hade regeringen kunnat påverka, om den skurit ned de offentliga utgifterna så att man hade kunnat sänka skatterna. Men besparingar klarar ni inte — en socialdemokratisk regering är oförmögen att klara besparingar. Vi har från moderat håll föreslagit sänkta skatter på arbete och produktion. För en vecka sedan lade vi fram en motion om marginalskattesänkningar för flertalet heltidsarbetande till 40 96 med ett tak på 70 70 i de högsta inkomstskikten. Det är nödvändigt med sänkta marginalskatter inte bara för att få en fungerande prisoch lönebildning. De är också nödvändiga för att vanliga människors ekonomi skall fungera. Det måste bli möjligt i Sverige för vanliga människor att genom eget beskattat arbete förbättra sin levnadsstandard. För allt fler går det ju inte — framför allt inte för många barnfamiljer. Marginaleffekterna ligger på 70-90 90 också i mycket låga inkomstlägen. Ni socialdemokrater har märkt att det är så — i varje fall säger ni det — men vad gör ni åt det hela? Ingenting! Ni marscherar bara på i fel riktning. Herr talman! Efter två år med denna regerings ekonomiska politik kan vi nu se facit. ”Den tredje vägen” skulle leda till 4 90 inflation i år och låg arbetslöshet. Regeringen satsade all sin prestige på att driva ner inflationen till 4 96 i år. Det var det viktigaste målet. Hur har det då gått? Jo, i dag är inflationstakten 7,7 20. Det måste betraktas som ett fiasko. Prisstegringarna i vår omvärld, där det sitter andra regeringar än socialdemokratiska, har under samma tid fallit från 8 till 5 20. Bland de stora industriländerna är det nu bara Italien som har högre inflation än Sverige. Bravo, herr Palme! Bravo, den socialdemokratiska regeringen! Vi ligger nu näst högst i inflationsligan bland alla jämförbara länder. Detta har ni uppnått, trots att det var ert viktigaste mål att driva ner inflationen till 4 90, trots att det var på detta ni satsade er prestige. Bravo! Det är nu bara Italien som har en högre inflation. Hur går det då med regeringens sammanlagda inflationsmål på 7 90 för 1984 och 1985? Det överskrids redan i år. Det konstaterar regeringen själv — under över alla under. Också det konstaterandet gjorde man i ett av de många pressmeddelanden som spreds efter mörkrets inbrott i går kväll. Så mycket var kampen mot inflationen värd. Vad gör regeringen då? Jo, nu utmålas 1985 års delmål om 3 26 som realistiskt. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen skall vara helt på det klara med att regeringen i den delen är mycket angelägen att lyckas. Den är så angelägen att hyresstoppet hävs i blixtfart och posten får order att tidigarelägga portohöjningen, för att dessa kostnadsökningar skall falla på det redan förlorade 1984. Av samma skäl lägger regeringen nu fram förslag om skattehöjningar på bensin, el, charterresor, sprit, vin och tobak den 1 resp. 3 december. Allt detta gör man för att höja priserna i år. Men inflationens negativa verkningar är, som alla vet, lika stora vare sig ökningen kommer i december 1984 eller i januari 1985. Men det anses de tydligen inte vara när det gäller regeringens prestige. Men låt inte lura er! Det är vi vanliga svenskar som får dessa större utgifter redan i år bara därför att regeringen tror att den på det sättet kan rädda nästa års inflationsmål, när i själva verket båda årens inflationsmål har uppnåtts redan det här året. Dessutom: Ni socialdemokrater, som i valrörelsen talade så varmt för att pensionärerna skulle ha full kompensation för alla prisstegringar — vi minns alla hur ni drev den frågan — är så smarta att skattehöjningarna föreslås träda i kraft i början av december. Det är en mycket väl vald tidpunkt. Då får nämligen pensionärerna nästa år inte ett öre i kompensation för skattechocken. Smart uträknat! Så mycket blev det av er solidaritet med pensionärerna. Jag har i det här sammanhanget en fråga till regeringen: Det påstås att socialministern i går kväll presenterat direktiven till en utredning om hur de framtida pensionerna skall värdesäkras. Jag har ingen direkt information om detta. Inte ens ett pressmeddelande smögs över till oss efter mörkrets inbrott — vi fick inte ens något meddelande om det via telex. Men jag är mycket misstänksam. Det är nämligen så att när den nuvarande socialdemokratiska regeringen har goda nyheter, då kallar den till presskonferens i dagsljus, men när nyheterna är dåliga, då smyger regeringen ut dem i mörkret och försöker få dem att passera oförmärkt bland andra, mer överväldigande nyheter. Låt oss därför alla här i dag fråga socialdemokraterna vad som står i direktiven till den här pensionsutredningen. Jag vet att jag famlar på osäker grund, för ni har gjort allt för att dölja detta — och när jag inte känner till det, då är det nog inte många andra svenskar som har uppmärksammat det. Men vad var det egentligen ni lade fram i går, herr Palme? Vad var det ni smög ut bakvägen? Tala om det! Det finns säkert ett stort intresse att få reda på det. Herr talman! En stor del av inflationen beror på de centrala politiska beslut som regeringen står bakom och som gäller skatteoch avgiftshöjningar. I fjol var ungefär 40 20 av inflationen orsakad av politiska beslut. I år blir kanske den andelen något lägre. Men regeringen fortsätter att hela tiden höja skatter och avgifter samtidigt som den utslungar inflationsbesvärjelser. Är statsministern över huvud taget medveten om att alla skattehöjningar driver på inflationen? Besparingar i stället då? Besparingar klarar inte en socialdemokratisk regering. Nå, det andra delmålet i den tredje vägens politik, den låga arbetslösheten? Trots högkonjunkturen och trots — eller snarare på grund av — den tredje vägens politik är den totala arbetslösheten i dag rekordhög. Den öppna och dolda arbetslösheten uppgår i dag till drygt 328 000 svenskar. Det är en ökning med 30 000 av den totala arbetslösheten sedan ni tillträdde. Det är vad ni har åstadkommit! Dessa 328 000 människor och deras familjer talar statsministern tyst om. Dess värre tror konjunkturinstitutet och andra ekonomiska bedömare att arbetslösheten trots dagens rekordnivåer kommer att fortsätta att öka nästa år. Aldrig någonsin tidigare har vi haft en sådan situation på arbetsmarknaden, och detta trots konjunkturuppgången. Vad gör då regeringen? I stället för att långsiktigt skapa förutsättningar för riktiga jobb fortsätter ni att hålla nere den öppna arbetslösheten. Det föreslagna sysselsättningspaketet innebär endast att öppen arbetslöshet omvandlas till dold. Den totala arbetslösheten påverkas inte. Det blir inte ett enda riktigt jobb av miljardpaketen till AMS. Men det blir högre skatter, det blir sämre konkurrenskraft för den industri som skall klara de riktiga jobben, och det blir en större offentlig sektor att bära upp för denna industri som skall klara våra riktiga jobb. Långtidsutredningen hade två alternativ, ett balansalternativ och ett katastrofalternativ. Jag undrar om statsministern är medveten om att utvecklingen av priser, löner och arbetslöshet stämmer nästan exakt med det s.k. katastrofalternativet. Regeringen gör ändå, vill jag säga, mycket tappra försök att hävda att vi är på rätt väg. Nej, herr talman, vi är inte på rätt väg. Alla våra strukturproblem är fortfarande olösta. Vi har alltfort den största offentliga sektorn i den industrialiserade världen, och den ökar. Vi har det högsta skattetrycket i den industrialiserade världen — och regeringen gör verkligen sitt bästa för att höja det — och vi har, när engångsförstärkningarna försvinner, ett oförändrat stort budgetunderskott på 85 miljarder kronor. Vi har i förhållande tiil vår bruttonationalprodukt en av världens största statsskulder. Vi har, som jag sade tidigare, den näst högsta inflationen i industrivärlden, och vi har en rekordhög arbetslöshet för svenska förhållanden. Tiden har gått, utan att regeringen har tagit itu med de grundläggande obalanserna. Högkonjunkturen gav er en gratischans att ta tag i problemen. Ni lät den chansen passera. I stället skyfflades problemen under mattan. Det innebär att Sverige har förlorat viktig tid, men framför allt att vi står ännu sämre rustade när nu konjunkturen vänder. För ett år sedan lovades ju löntagarna standardökning. Nu talar prognosmakarna om möjligheten av reallöneökning nästa år. Då slår ni till med en skattechock. Köpkraft skall dras in. Hur vill ni egentligen ha det? Man får inte använda besparingar, som ju inte skulle påverka inflationen så negativt. Besparingar klarar inte en socialdemokratisk regering. Det blev det gamla vanliga. Efter den sedvanliga och säkert mycket spännande skattjakten på finansdepartementet — det är nu tredje hösten i rad som denna skattjakt pågår — föreslår ni alltså nu höjd skatt på bensin, el, charter, sprit, vin och tobak. I våras, då vi hade försvarsförhandlingar med regeringen, sade vi moderater, när vi skulle höja bensinskatten med sex öre: Kan vi inte höja bensinskatten med två öre till, för att därigenom ge försvaret ytterligare 100 milj.kr. i ramökning? Det blev tvärt nej från den socialdemokratiska regeringens sida. Skatteökning är ingenting man vill ha för skatteökningens egen skull — det kunde man absolut inte tänka sig för att ge det svenska försvaret en ramökning i den tid vi i dag lever i. Nu är det inga problem att höja 25 gånger så mycket — men då var det problem. Skatteökningarna kostar drygt 1 100 kr. per hushåll. Dessutom har ni redan föreslagit en fastighetsskatt som kommer att kosta lika mycket. Det blir nu på några veckor skattehöjningar på i runt tal 9 miljarder kronor. Vad har statsministern att säga till alla de löntagare som utlovades en reallöneökning? Tror ni att de är nöjda med herr bostadsministerns besked i går att er politik medför samma elände för alla — mycket väl uttryckt vill jag gärna säga, men kanske inte precis det som ni hade hoppats på? Skattepaketet visar att denna regering inget lärt och inget förstått om orsaken till Sveriges problem. Skattehöjningar baserade på världens högsta skattetryck är och förblir en felaktig medicin, om vi skall angripa våra problem från grunden. Det har åtminstone finansministern sagt sig förstå. Men Kjell-Olof Feldt lever inte som han lär. Han är nog bra på träning. Men när det väl blir match, kommer han till korta. Då måste han plocka in den ständige reserven herr Werner, som lojalt ställer upp på alla skattehöjningar. Jag undrar då: Vad har herr Werner blivit lovad? För inte är herr Werner en så oerfaren förhandlare i politiska ting att han köper alla era skatteökningar för glädjen att få vara med på skattehöjningar. Vad har herr Werner blivit lovad bakom kulisserna i de förhandlingar som skett här i höstmörkret? Koalition är det väl inte tal om. Det skall bli spännande att höra herr Werner själv redogöra för de vinster han kammat hem, för skattehöjningar är ju inte någon vinst för herr Werners väljare. Att höja skatterna kommer aldrig att lösa några problem. I stället förstärks våra obalanser. Jag tror att en socialdemokratisk regering aldrig kommer att inse detta, för den ser skatter och fonder som undermedel. Den senaste innovationen heter förnyelsefonder. Företagen skall bli fråntagna ytterligare en del av sina vinster. Dem får de inte bestämma över. De skall i stället flöda in i en ny typ av fonder, som skall användas för utbildning och forskning. Företagen tilltros tydligen inte vare sig kunskaper eller förmåga att själva avgöra om det behövs. Nej, herr talman! Det finns goda chanser att vända utvecklingen i Sverige, men då behövs det en annan politik. Vi måste börja skapa i stället för att bara fördela det som redan är skapat eller lånat. Ökade skatter som i rundgångens form slussas över till bidrag och subventioner duger inte längre. Nu behövs det rejäla besparingar och skattesänkningar. Avskaffa löntagarfonderna! För det behövs en regering som själv tar ansvaret för prisstabiliseringen. Det behövs en regering som törs satsa på genomgripande förändringar. Avundsjuka, missunnsamhet och pessimism löser inte Sveriges problem. Vi behöver framtidstro i stället. Släpp loss människor och allt det som mänskligt skapande kan åstadkomma! Uppmuntra till idéer, uppmuntra till initiativ och uppmuntra till risktagande i stället för att kväsa det. Människor och företag måste få ta ansvar, men de måste också få njuta frukterna när det går bra. Vi måste få en avreglering och en större frihet för människor att själva bestämma hur deras egna pengar skall användas. Enda möjligheten att förhindra en fortsatt ökning av arbetslösheten är att ge företagen mer utrymme att växa. Att tillåta privat konkurrens i fråga om offentliga tjänster är viktigt och nödvändigt. En stor del av vår arbetsmarknad är i dag stängd för allt det som enskilda initiativ och enskild uppfinningsrikedom kan åstadkomma. Många av statens och kommunernas monopol måste så att säga öppnas för konkurrens. Tyvärr vågar inte denna regering öppna den dörren. Låt oss hoppas att Sveriges folk är berett att tillse att den öppnas om något år!

Herr talman! Det mesta tyder på att världsekonomin kommer att mattas under 1985. Det kommer att bli kännbart för ett så exportberoende land som Sverige. Samtidigt håller de devalveringsfördelar som gett oss obestridliga framgångar på exportmarknaden på att successivt urholkas. Risken är påtaglig att en ny internationell lågkonjunktur börjar närma sig, samtidigt som devalveringseffekten ebbar ut. För några veckor sedan kom konjunkturinstitutet med sin höstrapport. Den stöder tyvärr dessa farhågor. Trots att konjunkturinstitutet har ett, enligt min mening, mycket optimistiskt inflationsantagande på 4,5 Jo för 1985, spår man att Sverige nästa år kommer att förlora marknadsandelar på världsmarknaden. Detta kommer, säger man, att leda till en halverad exporttillväxt nästa år jämfört med i år. Samtidigt tror konjunkturinstitutet att en ökad privat konsumtion kommer att ge en kraftigare importökning än i år. Sammantaget blir resultatet att den förbättring i bytesbalansen som skett 1983 och 1984 nästa år förbyts i en försämring. Med denna utveckling förutspår konjunkturinstitutet också en ökad arbetslöshet under 1985. Orsaken till att vi återigen hotas av förlorade marknadsandelar är att vår höga inflation har lett till försämrad internationell konkurrenskraft. Från sommaren 1981 till hösten 1982 sjönk inflationen kraftigt i hela industrivärlden. Det gällde också Sverige. Vår inflation halverades från juli 1981 till september 1982. Efter regeringsskiftet vände inflationskurvan för Sverige uppåt igen. I våra konkurrentländer däremot fortsatte inflationen att sjunka. Resultatet har blivit att Sverige under hela 1983 och hittills under 1984 haft i stort sett dubbelt så hög inflation som våra viktigaste konkurrentländer på världsmarknaden. Under den här perioden har inflationen i Sverige pendlat runt 9 20, medan Västtyskland legat kring 3 26, USA mellan 3 och 4 90 och Storbritannien mellan 4 och 5 960. Visserligen har inflationstakten i Sverige sjunkit ungefär 1 procentenhet under sommaren, men den ligger fortfarande dubbelt så högt som regeringens inflationsmål på 4 96 för 1984. Detta motsvarar tyvärr rätt väl avvikelsen också under 1983. Finansministern hade då som mål 5-6 96, och inflationen blev 9,5 9. Just i dagarna hotar också nya prisstegringsvågor. Höga hyreshöjningskrav aviseras inför att hyresstoppet hävs den 1 november. Detta är efterskörden till det meningslösa ekonomiska paket med prisoch hyresstopp som regeringen lade fram i våras när avtalsrörelsen hade spårat ur. Än värre är att omförhandlingar nu skall starta över hela den offentliga sektorn. Trots att regeringen trodde sig bereda marken för årets avtalsrörelse genom införandet av kollektiva löntagarfonder och genom en urholkad marginalskatteuppgörelse, blev, som vi alla vet, vårens avtalsförhandlingar ett fiasko. De första avtalen slöts för offentligsektorn. Att Olof Palme jublade i en talarstol samma kväll avtalet slutits visade bara att han inte förstått vad avtalet innebar. Det förstod däremot löneförhandlarna inom den offentliga sektorn. Deras kommentarer till uppgörelsen var ”bingo” och ”jackpot”. Inte nog med att avtalen låg högt. De innehöll dessutom just sådana följsamhetsoch löneglidningsklausuler som regeringen knappt ett år tidigare själv fördömt. Just nu bevittnar vi resultatet av att regeringen i våras gick med på alla dessa klausuler. Omförhandlingarna hotar inte bara att ytterligare driva upp lönerna på offentligsidan. Fackförbund på den privata sidan har förklarat, att om de statsoch kommunalanställda får ytterligare påslag, känner de sig för sin del inte bundna av att ta samhällsekonomiskt ansvar. Och inte har situationen blivit bättre av att regeringen i går talade om att man med stöd av kommunisterna nu kommer att genomföra ytterligare skattehöjningar på 4 miljarder kronor. Än en gång får svenska folket veta vad uttrycket ”svängrum i stället för svångrem” var värt. Löntagarna har lovats reallöneökningar nästa år, och regeringen försäkra de i går kväll att också efter denna mycket kraftiga skattehöjning skulle det bli höjda reallöner. För egen del skulle jag vilja säga att det uttalandet inte förtjänar större tilltro än det hurtfriska påståendet att inflationen skulle bli 4 Jo i år. I verkligheten är det naturligtvis så att inflationen får sig en rejäl knuff uppåt genom regeringens skatteåtgärder. Dessa prisstegringar skall löntagare, pensionärer och barnfamiljer bära. Bensinoch elskattehöjningar kommer att drabba kommuner, landsting och hela företagsamheten och kan i sin tur späda på inflationen ytterligare. Ingen kommer att vara lycklig över att inflationen tar ett ytterligare skutt redan i år. Prisstegringarna ligger ju kvar när det nya året träder in, det vet alla. Ingen kan heller förneka att dessa skattehöjningar i slutändan försämrar svenska företags konkurrenskraft gentemot utländska företag. Risken för att denna politik blir ett hot mot sysselsättningen är uppenbar. Men så går det för en regering som inte vill klara balansen i statens affärer genom besparingar på budgeten. Denna riksdag har ännu chans att nyttja den internationella dragkraften för att minska underskottet i statens affärer. Utan en rejäl bantning av budgetunderskottet kommer alla försök att pressa inflationen till hanterliga nivåer att misslyckas. Den som driver en sådan politik drar på sig ett tungt ansvar. Det blir ingen lätt uppgift att möta sämre tider med tom kassa och galopperande inflation. Får goda år gå utan att budgetunderskottet pressas ned står vi illa rustade att möta kommande svårigheter. Var skall vi då ta pengar för att möta arbetslöshet när konjunkturen viker? Det går naturligtvis att låna sig igenom en kris om man utnyttjar efterföljande goda år för att återvinna balansen. Missas den chansen kan situationen bli allvarlig när nya påfrestningar uppstår. För varje månad som går utan att regeringen ger sig i kast med vårt grundläggande samhällsekonomiska problem minskas våra chanser att klara upp situationen. Regeringen försöker nu påstå att underskottet skulle vara på väg ned. Det är, herr talman, att försöka dölja verkligheten. Underskottet minskas genom en uppräkning av skatteinkomsterna som i sin tur kommer från de löneavtal socialdemokraterna själva betecknat som alltför generösa med tanke på ekonomisk stabilitet och bevarad konkurrenskraft. Ihåligheten i denna politik är uppenbar. Det underliggande budgetunderskottet är fortfarande för stort. Enligt centerns uppfattning finns det bara en realistisk väg för att pressa ned statens underskott och återfå balans i ekonomin. Det är att spara på statens utgifter. Ökade inkomster genom höjda skatter är inte längre en framkomlig väg. Vi har lagt fram konkreta sparprogram, men socialdemokraterna lyssnar inte vare sig på oss eller på sin egen riksbankschef. Denna självförvållade lomhördhet kan komma att stå svenska folket dyrt. Det är obegripligt att regeringen inte förmått sig att ta krafttag för att sanera ekonomin och pressa ned budgetunderskottet. Denna regering har ju kunnat föra åtstramningspolitik i ett helt annat klimat än den föregående. Skillnaden är att denna regering har att arbeta med en opposition som är beredd att ta ansvar och ställa upp bakom svåra och impopulära beslut. Vi har haft konkreta sparförslag med långtgående effekt, men socialdemokraterna har avvisat dem här i riksdagen. Tyvärr har socialdemokraterna varit så insnärjda i oppositionsårens yviga löftespolitik att de inte kunnat föra den politik landets väl hade krävt. När högkonjunkturen kulminerade i augusti var den öppna arbetslösheten 153 000 personer. Det var en siffra ni socialdemokrater nämnde under lågkonjunkturen och valrörelsen 1982, och ni påstod att en så hög arbetslöshet aldrig skulle kunna förekomma i socialdemokratins Sverige. Nu vet alla att också det påståendet från socialdemokraterna var felaktigt. Arbetslösheten är naturligtvis ett resultat av socialistisk och centralistisk oförmåga och inte ett resultat av ovilja. Regeringen ger helt enkelt inte utrymme för de krafter som skulle kunna skapa jobb. Och när regeringen försöker själv blir det bara krångligt, byråkratiskt och otympligt. Det är, herr talman, nödvändigt att växla över från bidragslinje till arbetslinje. Men i praktiken innebär den socialdemokratiska politiken en utveckling i motsatt riktning. 1982 84 hade siffran stigit till 29,1 96. Det är en ökning med 4 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten ger de svåraste och mest långsiktiga sociala konsekvenserna. Därför beslöt riksdagen, efter ett centerinitiativ, att se till att alla ungdomar i åldern 18-19 år skulle ha rätt till arbete i ungdomslag i stället för kontantersättning från A-kassan eller s.k. kontantstöd. Detta var att med förtur för ungdomar växla från bidragslinjen till arbetslinjen. Det var ett viktigt steg som togs, även om det kunde ha gjorts bättre. Arbetslinjen för ungdomar har i flera avseenden ett alltför passivt innehåll i den utformning den nu har fått. Här kommer socialdemokratins hämsko in i bilden. Socialdemokraterna har svårt att se och utnyttja lösningar som innebär decentralisering, som tar till vara enskilda människors initiativkraft och den kapacitet som finns inom det enskilda näringslivet — inte minst småföretagsamheten. Centerpartiet vill ge arbetsmarknadspolitiken och arbetslinjen en offensiv inriktning. Centerpolitiken syftar till ett positivt klimat för företagsamheten.

Herr talman! Det är genom sådana åtgärder som det också kommer att bli möjligt att på ett bättre sätt möta ungdomarnas och andras krav på en väl fungerande arbetsmarknad. Då kommer det att gå lättare att ge också ungdomslagen en mer meningsfull inriktning. Det skulle innebära arbete eller utbildning under hela arbetsdagar, mer jobb inom den privata sektorn och lönevillkor som ansluter till marknadens krav om rimlig relation mellan prestation och lön. Om nu samhället har kostnader för 140 000 människor som är direkt arbetslösa och för 189 000 som är föremål för arbetsmarknadsåtgärder, måste det vara klokt och helt enkelt nödvändigt att fundera över om pengarna kunde användas på ett effektivare och mera offensivt sätt. Det rör sig trots allt om en summa på inemot 25 miljarder kronor. Då blir mitt förslag inför budgetarbetet: Använd en tiondel av resurserna till AMS och Samhällsföretag för att i stället skapa bättre förutsättningar för småföretag, nyföretagande och för en aktiv regionalpolitik. Sätt in de pengarna i det program för småföretagande, regionalpolitik och glesbygdsstöd som jag har skisserat! Jag är övertygad om att pengarna använda på det sättet kommer att skapa långt fler jobb än vad de gör genom den nuvarande passiva linjen. Socialdemokraterna tycks fortfarande tro att vi löser våra ekonomiska problem med fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn och ökat skattetryck. Jag måste erkänna att ni fullföljer denna strategi med stor frenesi. Låt mig få nämna några av de skattehöjningar som har genomförts sedan regeringsskiftet: Socialdemokraterna har höjt momsen, förmögenhetsskatten, arvsoch gåvoskatten. De har slopat lättnaderna i aktiebeskattningen, infört en särskild omsättningsskatt och skärpt realisationsvinstsbeskattningen på aktier. De har genomfört en kraftig skärpning av realisationsvinstsbeskattningen på bostadsrätter. De har infört en särskild gödselskatt och en avgift på bekämpningsmedel. De har höjt fordonsskatt och bilaccis och genomför nu en försämring av bilavdragen. De har infört vinstdelningsskatt. Sist men inte minst har de urholkat skattereformen dels genom den uteblivna kompensationen för inflationen, dels genom särskilda förändringar av indexuppräkningen och skatteskalan. Totalt innebär detta skatteskärpningar på mellan 20 och 30 miljarder kronor. Men ni är uppenbarligen inte nöjda ens med detta. Vi har knappt hunnit starta höstsessionen förrän ni lägger fram ytterligare förslag om skattehöjningar. Det är förslaget att ingen indexuppräkning av skatteskalan skall ske för 1987 års taxering och förslaget om statlig fastighetsskatt. Och i går föreslogs skattehöjningar med ytterligare 4 miljarder. Räknar man ihop dessa förslag, blir summan 6,7 miljarder när fastighetsskatten slår fullt ut, plus vad borttagandet av indexeringen av skatteskalan ger. Det i sin tur beror på inflationsutvecklingen — ju högre inflation desto större skatteskärpning. Från centerns sida säger vi nej till borttagandet av inflationsskyddet av skatteskalan. Vi säger nej till höjd bensinskatt och höjd kilometerskatt. Höjd elskatt har vi velat använda som styrskatt inom energipolitiken, men inte som en ren budgetförstärkning, vilket det nu är fråga om. Den nya fastighetsskatten är orättvis, och vi säger nej också till den. Den tar inte hänsyn till de skattskyldigas bärkraft. Det är en punktskatt på fastigheter, en skatt på bruttovärdena, som utgår oavsett om fastigheten är belånad eller inte. I propositionen redovisas noga vilka kapitalkostnadsökningar som drabbat hus med statliga lån på grund av upptrappningarna av de garanterade räntorna. Men det sägs ingenting om hur kostnadsutvecklingen har varit för dem som inte har några räntesubventioner. Alla som har äldre hus med banklån har drabbats mycket hårt av räntehöjningarna. Bostadsministern har under senare tid övergått till att försvara sitt förslag med att pengarna behövs för att minska budgetunderskottet. Men inte heller detta argument försvarar ett fullständigt orättvist förslag. Höjda skatter är dessutom, jag upprepar det, inte lösningen på vårt statsfinansiella läge. Vad som behövs är besparingar! Det nuvarande subventionssystemet är en starkt bidragande orsak till de kraftiga kostnadsökningarna inom bostadsbyggandet. Ett nytt finansieringssystem måste införas. Från centerns sida har vi föreslagit införandet av räntelån. Detta system innebär att en del av räntekostnaderna läggs till kapitalet för att betalas senare. På så sätt jämnas räntekostnaderna ut över bostadens livstid, och den stora kostnadsskillnaden mellan nyproducerade hus och äldre hus minskar. Ni socialdemokrater talar gärna om er ”samförståndsanda” och er strävan till breda lösningar. Det började efter regeringsskiftet med talet om ”den utsträckta handen” och har sedan fortsatt i olika repriser. I regeringsförklaringen för några veckor sedan talade statsministern om sin strävan att ”samla nationen i uppgiften att föra landet ur krisen”. Det mest avslöjande beviset på hur långt socialdemokraterna i praktiken har avlägsnat sig från samförståndets och den medborgerliga samlingens väg fick vi den 4 oktober. Då samlades på nytt hundratusentals människor för att demonstrera mot löntagarfonderna. Det var en massiv opinionsyttring, som i sig blev ett kusligt exempel på hur socialdemokratin har splittrat vår nation. Motståndet mot de kollektiva fonderna har resulterat i en folkrörelse, vars kraft och djup socialdemokraterna inte har förmått inse. Fonderna har blivit den samlande och utlösande kraften i denna rörelse, men den har sannolikt djupare rötter än så. Det är helt enkelt fråga om en djupt förankrad folklig protest mot byråkrati och frihetsinskränkningar. Socialdemokraterna avfärdar 4 oktober-demonstrationen med ett överlägset fnysande om att det är ”direktörerna som marscherar för att slå vakt om sin ekonomiska makt”. Herr talman! Denna nonchalanta attityd är särskilt allvarlig och oroande när den kommer från ett parti som självt har folkrörelseursprung och som använder demonstrationer som ett medel i sin egen opinionsbildning. Med denna bakgrund kunde man vänta större respekt för andras engagemang. Nu har fonderna verkat i tio månader, och redan har vi fått bekräftat att våra invändningar inför beslutet var sakligt grundade. I fonddebatten här i riksdagen i december förra året deklarerade regeringens företrädare att löntagarfonderna var en förutsättning för den solidariska lönepolitiken och därigenom skulle ge en lugnare utveckling på arbetsmarknaden. Nu kan var och en avgöra hur fonderna har verkat i avtalsrörelsen. Jag tycker att statsministern är skyldig denna kammare och svenska folket en förklaring till hur det sammelsurium som nu kan studeras på avtalsområdet stämmer med uttalandena om att fonderna skulle hålla lönekraven nere. Är Olof Palme i dag beredd att upprepa påståendet att fonderna ger en lugnare lönekostnadsutveckling? Inför fondbeslutet talades också om ”raka rör” i vilka fondpengarna skulle strömma till allas fromma. När rören nu är monterade och har börjat forsla sitt innehåll kan vi se hur strömmarna går. Det vi kan se är dräneringsrör som drar pengar från småföretag och glesbygder. Centralisering och maktkoncentration tilltar. Löntagarfonder, säger man — men varken löntagare eller andra ges möjlighet till insyn i fondernas verksamhet. Nej, fonderna måste bort. Ju förr dess bättre. Annars får vi ingen uthållig förbättring i ekonomi och sysselsättning. En icke-socialistisk majoritet i valet nästa höst ger denna möjlighet. Det råder inget tvivel om att barnfamiljerna har det ekonomiskt mer besvärligt än de flesta andra grupper i samhället. Över partigränserna är vi ense om att det förhåller sig på detta vis. Då borde det finnas förutsättningar att sakligt analysera var orättvisorna är störst och hur vi bäst skall kunna hjälpa barn och föräldrar till en bättre tillvaro. Valfriheten och barnens bästa måste vara utgångspunkten för familjepolitiken. Då kan man inte lägga alla pengarna i en korg. Då måste man se till att familjepolitiken byggs upp med olika komponenter så att den passar alla familjers och alla barns situation. Det är en uppenbar orättvisa att de föräldrar som i sitt eget hem själva tar vårdnaden om sina små barn inte får någon ersättning från samhället. Det är därför vi i åratal har arbetat för införandet av vårdnadsersättning. Utan en sådan ersättning kommer familjepolitiken att halta. Och hältan blir allt svårare ju mer man bygger ut stödet till andra omsorgsformer men lämnar föräldrainsatsen därhän. Och det står ställt utom varje tvivel att familjer med bara en inkomst, det må vara ensamstående föräldrar eller familjer med hemmamake, har det utomordentligt svårt att över huvud taget få ekonomin att gå runt. Att återställa 1 800-kronorsavdraget till sitt ursprungliga värde är därför en viktig uppgift. Det var mot den akut besvärliga bakgrunden som vi i centerpartiet försökte få riksdagen att fatta beslut om en tidigareläggning av den barnbidragshöjning som nu skall komma vid årsskiftet. Inte minst mot bakgrunden av att inflationen nu sprängt de uppsatta gränserna står barnfamiljerna i en ännu svårare situation än tidigare. Det finns skäl beklaga att den försämring som åstadkoms när livsmedelssubventionerna drogs ner, för nära ett år sedan, i all huvudsak ännu inte kompenserats för barnfamiljerna. Pensionärerna har också drabbats av detta. Herr talman! Denna riksdag skall lägga fast jordbrukspolitiken för kommande år. Vi får anledning att återkomma till detta, men låt mig redan nu redovisa de principer som enligt centerns uppfattning måste prägla jordbrukspolitiken. All odlingsbar jord skall odlas. Det är och förblir centerns bärande princip i jordbrukspolitiken. Denna vår inställning styrde 1977 års beslut om jordbrukspolitiken, och vi kommer att avvisa alla försök att slå ut stora delar av livsmedelsproduktionen. Levande jordbruk ger bygden liv. Det öppna ljusa odlingslandskapet är en stor tillgång i vår miljö. Egen produktion av livsmedel ger trygghet i oroliga tider. Svenska livsmedel kan användas för att lindra svält bland världens nödlidande människor. Den odlade jorden är en viktig resurs i energioch miljöarbetet. Diskussionen om spannmålsöverskottet ter sig också besynnerlig i ett läge, när vi kan finna avsättning för huvuddelen av överskottet i form av produktion av etanol. Satsning på etanol ger både värdefullt proteinfoder och drivmedel samt positiva miljöeffekter. Det är ett samhällsintresse av högsta mått att finna lösningar, som minskar de försurande utsläppen. När centern var i regeringsställning tog vi allvarligt på försurningen. Vi var pådrivande för att få till stånd den internationella konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Den följdes av ett internationellt arbete, som kulminerade i Stockholmskonferensen om försurning — Miljö 82. Vi tog fram förslag om skärpta utsläppskrav för koleldade anläggningar, skärpta bilavgaskrav, ett kalkningsprogram och informationsresurser, som möjliggjorde bl.a. miljöorganisationernas internationella försurningssekretariat. Försurning och luftföroreningar angriper ekosystemet på många sätt. Det är ingen överdrift att kalla det 1980-talets allvarligaste miljöproblem. Utvecklingen i skogen ger anledning till stor oro. Internationella erfarenheter skrämmer. Försurningens upptäckare, den svenske professorn Svante Odén, varnar för kemiska öknar. Vi kan se 50 90 skogsskador i Västtyskland i sin helhet och i delstaten Baden-Wärttemberg 66 96 skador. I Bayern uppvisar 80 96 av granen skador. Det borde leda till snara åtgärder också i Sverige. Det som mer än något annat brådskar är att minska de försurande bilavgaserna. Västtyskland har redan beslutat om införande av blyfri bensin och katalytisk rening. I Sverige har vi börjat en produktion av etanol i Lidköping. Hur länge skall regeringen dröja med att lägga fram förslag till riksdagen om införande av katalytisk eller motsvarande rening samt produktion av svensk etanol? Centern kräver att skatten på etanol tas bort. De biologiska och ekonomiska konsekvenserna av en fortsatt utveckling kan bli mycket allvarliga. Farhågor för minskad skogsproduktion och försämrad markbördighet är en realitet i Centraleuropa. Även här hemma ser allt fler med oro på vad som kan hända. Försurningen och luftföroreningarnas allvarliga effekter kräver att regeringen snarast förelägger riksdagen förslag om konkreta åtgärder. Inom centerpartiet anser vi att det inte finns något som hindrar den svenska regeringen från att tillse att blyfri bensin finns tillgänglig i hela landet från år 1986. Redan en sådan åtgärd ger en klar miljövinst, då vi därmed slipper ifrån de farliga blyutsläppen. Därmed banar man också väg för en övergång till katalytisk eller motsvarande rening. Sverige måste fortsätta att spela rollen av väckarklocka, eftersom de gränsöverskridande luftföroreningarna är vårt största miljöhot. Detta kräver att det internationella arbetet bedrivs intensivare än f. n. från svensk sida. I det arbetet är centerpartiet nu som förut berett att aktivt medverka. Herr talman! I samband med riksdagens högtidliga öppnande fick både vi kammarledamöter och svenska folket uppleva något fullständigt unikt: Sveriges statsminister valde att använda regeringsförklaringen för partipolitisk polemik. Detta är Olof Palme ensam om. Hans åtgärd är exempellös. Den saknar motstycke. Det är lätt att förstå att socialdemokraterna och statsministern känner sig oroade av att samverkan mellan centern och kds innebär att mitten i svensk politik blir starkare och att möjligheterna för en icke-socialistisk regering efter nästa val ökar. Att man på socialdemokratiskt håll känner denna oro, att man känner sig politiskt hotad, kan jag förstå. ”Genom medverkan av ett av riksdagens partier kan dock vid nästa val ytterligare ett parti bli representerat i riksdagen, trots att det av egen kraft inte förmått erhålla sådan representation. Detta innebär att grundlagen kringgås och att överenskommelserna kring vårt styrelseskick har brutits. Detta är djupt beklagligt. Det är en viktig uppgift för den nya folkstyrelsekommittén att skapa fasta regler för valsättet som motverkar splittring och tryggar respekten för våra grundlagar.” Detta uttalande måste både till formen och i sak ses som en förlöpning av statsministern. Från andra talarstolar har Olof Palme använt andra formuleringar på samma tema. Statsministern hade kunnat bespara sig denna fadäs, om han hade kontaktat någon med våra grundlagar väl förtrogen, innan han rusade åstad som självutnämnd överdomare i svenskt politiskt liv. Faktum är att alla tillfrågade grundlagsexperter förklarat att den valtekniska samverkan som centern och kds kommit överens om är helt i överensstämmelse med våra grundlagar. Vi har följt grundlagarna till punkt och pricka. Regeringens efter riksdagsöppnandet aviserade tilläggsdirektiv till folkstyrelsekommittén är ju i sig ett kvitto på detta. Skulle socialdemokraterna å andra sidan mena allvar med att förbjuda valsamarbete av det slag som centern och kds har träffat avtal om är de inne på farliga vägar. Folkstyrelsens viktigaste princip är att alla skall ha rösträtt och att varje röst skall väga lika tungt. Varje avsteg från den principen måste ha en utomordentligt stark motivering. Motivet för den nuvarande 4-procentsspärren är omsorgen om riksdagens arbetsduglighet, och detta har vår fulla anslutning. Med många små partier i riksdagen kan riksdagsarbetet gå i stå. I detta fall är det fråga om att långsiktigt stärka mittfältet i svensk politik, en politisk kraft som redan finns i vår riksdag. Helt annorlunda måste man se på saken om någon vill att spärrarna skall ta sikte på att permanent spärra ut vissa grupper från politiskt inflytande. Är det den karaktären som socialdemokraterna nu vill ge 4-procentsspärren, är de inne på farliga vägar. Herr talman! För att summera: Sverige behöver i dag mer av samarbete och mindre av konfrontation. Det finns en politisk plattform för ett valsamarbete mellan centern och kds i de båda partiernas likartade ställningstaganden i ett antal viktiga frågor. Den samarbetsmöjligheten måste tas till vara lika väl som de samarbetsmöjligheter som finns mellan riksdagspartierna. Det valtekniska samarbetet mellan centern och kds kan bara förarga dem som vill ha fortsatt hård konfrontation och splittring i nationen.